Jag hälsar er, de tre vice talmännen, kammarsekreteraren och riksdagens personal välkomna tillbaka till det fortsatta riksdagsarbetet under detta riksmöte. Innan vi övergår till dagens sakärende vill jag säga ett par ord om två allvarliga orosmoln på det utrikespolitiska området. Vi beklagar med djup oro, men också med stor fruktan, gårdagens resultatlösa samtal i Genève. Vi ställer nu våra förhoppningar till alla de fredsansträngningar som kommer att göras de närmaste dagarna, främst av FNs generalsekreterare Pérez de Cuellar. Vi hoppas alla att det skall vara möjligt att undvika ett förödande krig.

Herr talman! Jag ber att få överlämna regeringens förslag till statsbudget för nästa budgetår.

Statens budget är den fråga som riksdagen lägger ned mest arbete på under våren. För budgetåret 1990/91 inleds nu detta arbete genom det budgetförslag som regeringen alldeles nyss har överlämnat till riksdagen. Finansministern kommer nu att lämna kammarens ledamöter information om budgeten. Därefter får oppositionens företrädare komma till tals.

Herr talman! Den politik vi lägger fram i årets finansplan och budget är en kärv men ansvarsfull politik. Det är en politik för att skapa bättre tider. Ute i världen mattas den ekonomiska konjunkturen av. Hos några av våra viktigaste handelspartner, bl.a. Storbritannien och USA, har nedgången varit snabb. Samtidigt är risken för ett krig i Mellanöstern akut. Ett krig skulle få förödande effekter, mänskligt och materiellt. Det skulle dessutom få ekonomiska effekter över hela världen. Oljepriserna skulle drivas upp och därmed också räntorna. Utvecklingen i Sovjet innebär en annan mycket osäker faktor med effekter på världsekonomin och på den politiska situationen i vårt eget närområde. Detta är -- i största korthet -- den internationella bakgrund mot vilken vi nu skall lägga fast vår ekonomiska politik. Den svenska ekonomin har allvarliga problem och dessa är väl kända. Inflationen är för hög, tillväxten har försvagats och affärerna med utlandet visar underskott. Problemen beror på en snabb kostnadsökning. Men det skall också sägas att den svenska ekonomin har många starka sidor. Vårt näringsliv är väl utbyggt och har en betydande styrka. Statens finanser är sunda. Sysselsättningen är hög och arbetslösheten är låg. Välfärden är hög och inkomsterna är jämnare fördelade än i andra länder. Regeringens förslag till ekonomisk politik tar fasta på de starka sidorna. Det är inriktat på att fullfölja stabiliseringspolitiken och komma till rätta med de akuta problemen. Det är en kärv politik, men en väg ut ur kostnadskrisen -- en politik för bättre tider. Målen för politiken ligger fast: full sysselsättning, ekonomisk tillväxt, stabila priser, rättvis fördelning, regional balans och en god miljö. Strategin för den ekonomiska politiken under de kommande åren kan sammanfattas på följande sätt. Den första uppgiften är att se till att Sverige aktivt och framgångsrikt kan medverka i den internationella integrationen. Den andra uppgiften är att bromsa kostnadsutvecklingen och stärka konkurrenskraften för att därmed hävda sysselsättningen och välfärden. Den tredje uppgiften är att återvinna tillväxten genom att kraftfullt satsa på investeringar för framtiden, både i näringsliv och i infrastruktur, men också i yrkeskunnande och kompetens. Den fjärde uppgiften är att skapa en starkare bas för välfärdspolitiken genom att konsekvent tillämpa arbetslinjen och att förbättra arbetslivets villkor. Den femte uppgiften är att lägga grunden för en uthållig tillväxt genom att skapa en bättre balans mellan ekonomi och miljö. Jag skall nu presentera de viktigaste åtgärderna på varje område. En huvuduppgift i den ekonomiska politiken är att Sverige aktivt och framgånsrikt skall medverka i den allt starkare internationaliseringen. Detta är 90-talets stora politiska utmaning. Vi skall göra detta utifrån en styrkeposition med en stark industri, väl investerad och finansiellt stabil, med en samhällsorganisation som är väl skickad att erbjuda trygghet i förändringen, med en egen politisk identitet som vi skall hävda i det nya öppnare Europa, ett Europa som också skall vara öppet utåt. I förhandlingarna med EG om ett EES-avtal har vi nu nått långt. Ett avtal bör kunna vara klart före sommaren. Parallellt med detta inleder vi förberedelserna för en ansökan om medlemskap i För den ekonomiska politiken innebär detta att målen för valutapolitiken ligger fast. Det innebär vidare att förutsättningarna för investeringar, produktion och sysselsättning i Sverige kommer att förbättras. Sveriges internationella orientering är också baserad på solidaritet. Biståndet ökar med 871 milj.kr. till 13,9 miljarder kronor. Vi upprätthåller därmed enprocentsmålet. Den andra huvudlinjen i den ekonomiska politiken är att bekämpa inflationen, därför att den är det allvarligaste hotet mot sysselsättningen och mot en rättvis fördelning. Förslaget till statsbudget för nästa år är utformat med hänsyn till detta. Budgeten visar balans mellan utgifter och inkomster. Omfattande omprövningar av utgifter har skett för att bereda plats för att tillgodose de mest angelägna behoven. Tillväxten i statsutgifterna har reducerats från mer än 10 % i år till mindre än 4 % nästa år. Budgeten innehåller inga förslag till nya skattehöjningar. och 1992. De måste anpassa sin tillväxt efter de allmänna ekonomiska förutsättningarna. Det innebär att de inte heller skall planera för skattehöjningar efter 1992. Om detta är vi överens med Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Det innebär att skatternas andel av den samlade produktionen minskar från 56,5 till 55,5 % under När det gäller lönerna är villkoren givna genom förslaget till stabiliseringsavtal. Det behövs en nationell samling kring detta avtal för att vi skall kunna återvinna styrkan i vår ekonomi. I annat fall hotar en omfattande arbetslöshet och en fortsatt hög inflation. Utan ett stabiliseringsavtal skulle ytterligare 50 000 arbetstillfällen komma att försvinna under de närmaste två åren, främst i industrin, och arbetslösheten skulle komma att öka med minst lika mycket. Det skulle i första hand drabba arbetare och tjänstemän inom industrin och ungdomar som inte kommer in i arbete. En stor majoritet av löntagarnas organisationer och samtliga arbetsgivare har accepterat förslaget till avtal. Därigenom har en ny och realistisk norm för lönebildningen etablerats. Ett mindre antal organisationer har avvisat förslaget. Regeringen har dragit slutsatsen att någon allmän lönelag inte skall aktualiseras. På de områden där parterna är överens bör de vanliga reglerna gälla och arbetet med att teckna avtal drivas vidare enligt tidsplanen. De som har svarat ja har i många fall ställt som villkor att avtalet skall gälla över hela arbetsmarknaden. Regeringen är därför beredd att söka medverka till detta och säkerställa en nedväxling från inflationslöner till reallöner. Regeringen kommer därför att inbjuda till politiska överläggningar i denna fråga och de frågor av ekonomisk natur som aktualiseras med anledning av utvecklingen i Mellanöstern. Priserna måste hållas nere. En aktiv prispolitik är ett viktigt komplement till stabiliseringsavtalet. De främsta inslagen i en sådan är åtgärder för att avreglera olika marknader och öka konkurrensen mellan företagen. I samband med arbetet på ett stabiliseringsavtal har handeln engagerats för att fungera som prisbroms mot olika leverantörer. Dessa insatser har redan börjat ge effekt. En neddragning av gränsskyddet för jordbruksprodukter är avgörande för möjligheterna att sänka matpriserna. Regeringen förbereder därför en sänkning av gränsskyddet och kommer under våren att presenterna förslag om detta. Den tredje huvuduppgiften är att få i gång tillväxten genom att främja produktivitet, sparande och investeringar både i näringsliv och i den offentliga sektorn. Men framtidssatsningar behövs också i form av investeringar i människor, i form av yrkesutbildning, i kompetenshöjning, i högre utbildning. Därför kommer vi att lägga fram förslag om att bygga ut gymnasieskolans yrkesinriktade linjer och ge alla elever en treårig utbildning. Till det kommer en stor satsning på arbetsmarknadsutbildning, som redan nu ger AMS möjlighet att utöka utbildningen med ca 19 000 platser. Det är den mest kraftfulla satsning som någonsin gjorts på arbetsmarknadsutbildningen sedan den byggdes upp. Detta innebär en rejäl insats för att lösa dagens problem men också för att möta morgondagens krav på yrkeskunnande. Som en tredje viktig del av framtidssatsningarna vill vi ge fler möjlighet till högre utbildning. En ytterligare utökning av examina och utbildningsplatser inom högskolan skall uppnås genom att högskolans samlade resurser utnyttjas bättre. Investeringarna i näringslivet har legat på en hög nivå under de senaste åren. Det är angeläget med en fortsatt utbyggnad. Därför kommer regeringen att besluta att frisläppa investeringsfonderna och de allmänna investeringsreserverna, dvs. småföretagens motsvarighet till investeringsfonderna. I dessa fonder och reserver finns i dag 18--20 miljarder kronor avsatta, som nu frigörs för framtidsinriktade investeringar. För att stimulera utländska investeringar i Sverige bör reglerna för utlänningars köp av svenska företag ändras. Ett förslag om detta bör kunna läggas fram under våren. Sverige behöver också rusta upp infrastrukturen, våra kollektiva transporter, våra järnvägar och vägar. Det behövs för miljöns skull, för framkomlighetens skull och för att svenska varor och tjänster skall kunna exporteras framgångsrikt till den stora europeiska marknaden. Under det innevarande och det kommande budgetåret avsätts 10 miljarder kronor för detta ändamål. Vi planerar att avsätta ytterligare minst 10 miljarder kronor under 1990-talet för att göra det möjligt att snabbt komma i gång med ett antal stora, långsiktiga investeringar. Sammanlagt kommer vi att satsa minst 20 miljarder kronor utöver medel på ordinarie anslag. Inom den ramen är regeringen beredd att avdela 5,5 miljarder kronor i de tre storstadsregionerna för en bättre, mer miljövänlig trafik. Genom dessa omfattande satsningar på yrkesutbildning och högre utbildning, på investeringar i näringsliv och transporter, vill vi samla nationens krafter kring ett program för att modernisera Sverige och skapa nya utvecklingsmöjligheter och en ny framtidstro. I dessa frågor återkommer regeringen i en särskild näringspolitisk proposition under våren. Ökade investeringar förutsätter ett ökat sparande. Skattereformen ger i sig en god stimulans till sparande. Därutöver bör det obligatoriska sparandet snarast omvandlas till hushållssparande. I den pågående översynen av pensionssystemet bör en utgångspunkt vara behovet av högre långsiktigt sparande. Den fjärde stora uppgiften är att skapa en starkare ekonomisk grund för välfärd och trygghet. En mycket stor del av statens utgifter gäller välfärden i vid mening: vård, omsorg och utbildning, men framför allt pensioner, barnbidrag samt försäkringar vid arbetslöshet och sjukdom. För det kommande budgetåret har vi satt av pengar för den andra etappen i barnbidragshöjningen. Vi fortsätter att bygga ut barnomsorgen. Vi har skapat utrymme för den priskompensation som pensionärerna har fått från den 1 januari i år och den som vi räknar med att ge den 1 januari 1992. Vi satsar också nya pengar på en förstärkning av äldreomsorgen. Men det är viktigt att slå fast att det bara är genom arbetet som vi kan skapa de resurser som behövs för en välfärd som omfattar alla, men som ger mest åt dem som bäst behöver den. Det är detta som ligger till grund för den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Samma princip, arbetslinjen, måste vägleda utformningen av välfärdspolitiken i övrigt. Det är arbete, hälsa och ett aktivt liv som vi syftar till, och därför måste aktiva åtgärder som omsorg, vård och rehabilitering komma i första hand. Vi gör nu en kraftfull och samordnad insats för en bättre rehabilitering. Det sker genom insatser för att undanröja farliga arbeten, förbättra arbetsmiljön och skapa det goda arbetet. Det sker vidare genom resurser till rehabilitering och genom förändringar i försäkringssystemet med den nya rehabiliteringsersättningen. Under vårriksdagen skall vi lägga fram förslag som är baserade bl.a. på arbetsmiljökommissionens resultat. Den femte uppgiften är att åstadkomma en uthållig tillväxt, en tillväxt som är i samklang med miljö och naturresurser, en långsiktig omställning av vår produktion och vår konsumtion. Insatserna för en bättre kollektivtrafik är en viktig del av denna omställning, liksom åtgärder för en bättre energihushållning. Ytterligare konkreta förslag läggs fram i den miljöpolitiska proposition som kommer i februari. Detta är regeringens besked om hur vi vill lägga upp den ekonomiska politiken under de kommande åren. Det är en politik som är präglad av allvaret i den ekonomiska situationen, nationellt och internationellt. miljarder kronor. Till detta kommer utgifter för statsskuldsräntor med 61 miljarder kronor. Det innebär balans mellan utgifter och inkomster. Vi har klarat en balanserad budget trots en mycket besvärlig statsfinansiell situation -- och utan skattehöjningar. Vi har genomfört en noggrann prövning av alla offentliga utgifter, med omprövningar på många områden och satsningar på några få, för medborgarna och samhällsekonomin viktiga områden: tillväxt, sysselsättning, utbildning och forskning samt miljö. Vi redovisar nu de omfattande besparingar som arbetades fram i höstas. Utöver vad som presenterades i skrivelsen till riksdagen finns nu ytterligare besparingar. Det gäller bl.a. 3,5 miljarder kronor. Det gäller vidare kostnaderna för flyktingmottagandet som kan sänkas med 1,7 miljarder kronor som en följd av en ny och bättre organisation. Sammanlagt har budgeten förstärkts med ca 30 miljarder kronor, främst genom besparingar men också genom krav på bättre affärsmässighet i de statliga affärsverken. När det gäller den statliga förvaltningen läggs förslag fram om besparingar bl.a. inom vägverket, fiskeri och lantbruksadministrationen, försvaret och transportsektorn. Ett utförligt program för att göra statsförvaltningen, inkl. regeringskansliet, effektivare kommer att läggas fram för riksdagen till våren. Den statliga administrationen bör kunna bantas med 10 % under en treårsperiod. Budgeten innebär en svångrem för staten, men det innebär att vi kan skapa svängrum för produktion och investeringar -- det som skall ge oss nya resurser under kommande år. När det gäller den allmänna ekonomiska utvecklingen befinner vi oss nu i ett allvarligt skede, med en stor internationell osäkerhet. Alla prognoser måste därför omges med fler reservationer än normalt. Med nu kända förhållanden kan vi dock se en vändpunkt för den svenska ekonomin till bättre tider: -- Vi står nära en vändpunkt när det gäller inflationen. Från mars till december i år stannar prisstegringarna på 3 %, och under loppet av 1992 kan prishöjningarna komma att stanna vid 2,5 %. Det innebär en radikal nedväxling av inflationstakten. -- Vi kan därmed se vändpunkten när det gäller vår internationella konkurrenskraft. Under 1992 kan vi återvinna förlorad terräng. -- Industriproduktionen når en vändpunkt under loppet av året. Nästa år blir ett återhämtningens år. -- Investeringarna i näringslivet blir i år av ungefär samma omfattning som 1989 och 1990 och börjar öka igen nästa år. Frisläppet av investeringsfonderna bör ge en god skjuts åt förnyelsen. med 2 % för löntagarna i genomsnitt och ökar ytterligare under nästa år. -- Hushållens sparande, som varit negativt under några år, är positivt i år och förbättras nästa år. Skattereformen stimulerar sparandet. På arbetsmarknaden har vi kommit in i ett skede med en mycket svagare efterfrågan och med en stor risk för ökad arbetslöshet. Men nedväxlingen av inflationen och en återställd konkurrenskraft gör det möjligt att nu lägga grunden för en ny period av framsteg i näringslivet. Vi skall klara omställningen genom en mycket aktiv arbetsmarknadspolitik inriktad på att höja kompetensen i arbetslivet och på att göra särskilt stora insatser för dem som för tillfället saknar ett arbete. Detta skall göras för att klara dagens problem, men framför allt för att möta morgondagens behov av kompetens och yrkeskunnande. Herr talman! Det är min uppfattning att vi i Sverige har goda förutsättningar att lösa våra ekonomiska problem. Vi har redan vidtagit en rad åtgärder som kommer att ge effekt under detta och nästa år. Den politik som vi nu lägger fram är en kärv men ansvarsfull politik. Det är en politik som skall skapa ny framtidstro och bättre tider. Vi inbjuder till samverkan kring denna politik här i riksdagen.

Herr talman! För ett år sedan hade vi här i kammaren anledning och möjlighet att kommentera Kjell-Olof Feldts sista budget. I dag har vi möjlighet att kommentera Allan Larssons första. För ungefär ett år sedan sade Kjell-Olof Feldt att om det inte blir ett snabbt stopp på kostnadsutvecklingen står Sverige inför vad han kallade arbetslöshetens stålbad. Jag var då, som ni kanske erinrar er, mycket kritisk mot en svag budget och en svag ekonomisk politik. Jag varnade för ett år av kriser och av allt sämre konjunkturer. I dag har vi facit till det år som har gått. Efter 1980 talets misslyckande blev även år 1990 ett förlorat år när det gällde att få lönekostnadsutvecklingen under kontroll. Den blev faktiskt ännu mera bekymmersam 1990 än vad den varit tidigare. De chocksiffror för vårt samlade underskott gentemot utlandet som jag varnade för i fjolårets debatt har sedan dess blivit ännu värre. Tillväxten har blivit ännu svagare än vad det då fanns anledning att vänta sig. Den dystra sanningen är att siffrorna för Sveriges ekonomi har försämrats på varje punkt under det senaste året. Sverige har gått och fortsätter att gå mot sämre tider. Jag har redan pekat på underskottet i bytesbalansen. Regeringen talar om 33 miljarder år Det är en optimistisk revidering av konjunkturinstitutets prognoser. Det innebär större underskott gentemot omvärlden än vad Sverige någonsin tidigare har haft i modern tid. Det finns anledning att peka på utvecklingen i vad gäller investeringar. Svenska företags investeringar i Sverige minskar kraftigt, medan de ökar kraftigt i andra länder. Vi ser hur svenska investeringar flyr Sverige och utländska skyr Sverige. Så ser bilden ut. När finansministern i sin presentation säger att näringslivets investeringar i år kommer att ligga på ungefär samma nivå som 1990 och 1989 är det helt enkelt fel. Det framgår av nationalbudgeten. Räntorna har stigit. De ligger i dag i Sverige på en nivå som är klart högre än nivån i de flesta andra länder i Europa. Vi vet alla att höga räntor drabbar hårt. Det innebär att boendekostnader, som i alla fall ökar till följd av skattehöjningar, skjuter i höjden ännu kraftigare. Det innebär att investeringarna och nysatsningarna, som vi redan från början hade problem med, dämpas ännu mera. Priserna stiger som bekant mycket snabbt nu. Det handlar just nu om en ren prischock. Under de närmaste månaderna kommer vi att se att priserna ökar med en årstakt på 12, 13 %. Det innebär för många att de välkomna marginalskattesänkningarna delvis eller helt äts upp. Man kan t.o.m. gå back. Det gäller framför allt de grupper, t.ex. pensionärer, med låga inkomster som inte får så stor utdelning av de mycket angelägna marginalskattesänkningarna. På samma sätt som det borde vara en självklarhet att man skall kunna leva på sin lön utan att tvingas söka bidrag, borde det vara en självklarhet att man skall kunna leva på sin pension utan att behöva söka bidrag. Det är orimligt att genom ökade skatter de facto tvinga fram ett ökat bidragsberoende. Nu ser vi också hur den öppna arbetslösheten börjar öka. Antalet varsel slår alla rekord. Antalet varsel har aldrig tidigare under de senaste decennierna ökat så snabbt som de gör i dag. Varsel läggs av företag efter företag i olika delar av vårt land. Alla prognoser säger att detta bara är början på de närmaste årens utveckling. Därmed fruktar jag att Sverige går mot just det arbetslöshetens stålbad som Kjell-Olof Feldt för litet mer än en år sedan talade om. Det stålbadet är den direkta, och tyvärr närmast oundvikliga, följden av att den så kallade tredje vägens ekonomiska politik under 1980-talet och dess fortsättning under förra året misslyckades med att få kostnadsutvecklingen i Sverige under kontroll. Vi har rekordhöga priser, rekordhöga räntor, rekordstora underskott mot omvärlden och en arbetslöshet som kommer att bli rekordhög. Allt detta kommer att drabba individer, familjer och företag under de närmaste åren. Det är politikens misslyckande som kommer att ge Sverige några svåra år i början av 1990-talet. Jag tillhör dem som är övertygade om att utvecklingen kan vändas -- och självfallet också att den måste vändas. Med en politik enligt de riktlinjer som Bengt Westerberg och jag lade fram i slutet av oktober förra året och som sedan dess redovisats i gemensamma motioner och reservationer av folkpartiet liberalerna och moderata samlingspartiet i denna kammare är det möjligt. Där finns ramarna, och där finns riktlinjerna för den ''Europaväg'' för vår ekonomiska politik som är den enda väg som kan vända den nu så bekymmersamma utvecklingen för Sverige.

Detta är vårt program. Jag noterade med stort intresse att den ekonomisk-politiska skrift som centerpartiet redovisade häromdagen ansluter sig till detta synsätt. Det välkomnar jag. Det är ett betydelsefullt steg. Det skall också sägas att det under det senaste året från regeringens sida har tagits vissa steg som ansluter sig till denna inriktning av politiken. Jag tänker på beslutet om sjukförsäkringssystemet -- många år för sent, men i alla fall. Jag tänker på beslutet om det kommunala skattestoppet -- många år för sent, men i alla fall. Jag tänker på det historiska riksdagsbeslutet den 12 december om medlemskap i EG. Det satt långt inne, och det kom under egenartade omständigheter, men i alla fall -- det var viktigt, och det visar framåt. Till denna lista kan förvisso läggas att det är uppenbart att finansministern varit flink med rödpennan i arbetet med denna budget. Vi skall under motionsperioden ge honom en del tips om hur man kan vara ännu flinkare med rödpennan -- få se om han är villig att lyssna till dem. Men regeringen har inte klarat av att ge Sverige en politik som med kraft och framtidstro kan vända utvecklingen. Det blir alltid för litet och för sent, och det sker alltid med svårmod och tvekan. Därmed förmår man inte heller att bryta den negativa utvecklingen. Detta gäller också det viktiga arbetet med att bryta löne och prisspiralen. Det är misslyckandet där som leder till misslyckanden på så många andra områden. Vi behöver -- det inser nog de flesta -- ett systemskifte när det gäller lönebildningen i Sverige. Det gamla systemet fungerar helt enkelt inte. De tankar som har funnits på att låsa fast det gamla systemet genom en lönelag skulle bara göra detta än värre; jag noterar att regeringen nu avvisar den vägen. Men samtidigt noterar jag att finansministern, efter det att han i olika intervjuer och uttalanden under den del av det senaste året då han har varit i ansvarig ställning och med kraft avvisat alla typer av statlig inkomstpolitik, har som enda recept i dag att inbjuda till politiska överläggningar om hur lönebildningen skall hanteras. Politiska överläggningar måste ju innebära förberedelser för politiska ingrepp -- och då är vi tillbaka i tankarna på en statlig inkomstpolitik! Då är vi tillbaka i just den politik som misslyckats förr och som även regeringen och dess företrädare under några månader av åtminstone debattmässig klarsyn under förra året insåg är en politik som inte kan och inte kommer att lyckas.

Herr talman! Låt mig först av allt säga att vi naturligtvis delar den oro som talmannen inledningsvis gav uttryck för. I skuggan av den mycket oroande utveckling som vi ser i vår omvärld är det med blandade känslor som man ger sig in i en debatt om de trots allt begränsade problem som vi har i Sverige. Det är ju ändå för denna debatt som dagen är avsatt, så låt mig ändå ge några synpunkter på regeringens budgetproposition. Den svenska ekonomin präglas av problem, skriver Allan Larsson och regeringen i finansplanen. Det är så sant som det är sagt. Sverige förutspås i Outlook, bli det enda land eller möjligen ett av två länder som i år kommer att få negativ ekonomisk tillväxt. Det är naturligtvis samtidigt ett betyg åt den socialdemokratiska regeringen. Det är ju inte av en tillfällighet som det blir så, och det beror inte på yttre omständigheter, utan det är en följd av den ekonomiska politik som förts i Sverige under mycket lång tid. Visst finns det sådant som är bra -- det framhöll Allan Larsson, och jag är beredd att instämma i det. Men det är en klen tröst när det är problemen som präglar ekonomin, något som Allan Larsson också framhåller i finansplanen. Socialdemokraterna har helt enkelt misslyckats att utnyttja efterkrigstidens hittills längsta högkonjunkturperiod för att lösa de här problemen. Problemen är ju inte nya -- det är inga problem som har dykt upp under det senaste året eller sedan Irak invaderade Kuwait. Detta är problem som Sverige har levt med under hela 1980 talet, som har behandlats i finansplan efter finansplan under hela det årtiondet och nu även i inledningen till det nya årtiondet. Problemen omtalas ofta som stabiliseringspolitiska problem. Därmed vill man antyda att det är fråga om kortsiktiga problem, som byggts upp nu och som snart är över. Men faktum är att inflationen, den bristande konkurrenskraften, underskottet i utrikesaffärerna och allt det andra som Allan Larsson nämner har blivit strukturproblem i den svenska ekonomin. Vi har haft dem under ett årtionde och i vissa fall ännu längre, och vi har inte lyckats bli av med problemen. Det centrala stabiliseringspolitiska problemet är inflationen, säger Allan Larsson. För att få ned inflationen, fortsätter han, måste vi anpassa kostnadsutvecklingen till den som råder i omvärlden och till produktivitetsutvecklingen. Det är naturligtvis alldeles sant. Men inte heller detta är någon ny insikt, utan det är en sanning som har framhållits i alla socialdemokratiska finansplaner sedan 1982. Man måste då fråga sig: Varför har det inte blivit någon ändring? Varför är situationen densamma nu som den var 1982 och alla år sedan dess? Jag tror att det beror på att socialdemokraterna under hela den här tiden har gjort en i grunden felaktig analys av lönebildning och prisbildning. Man har hela tiden trott att det är arbetsmarknadens parter som avgör vilka löneökningar och så småningom vilken inflation vi får i Sverige. Den analysen i sin tur har lett till att man trott att lösningen på dessa problem har varit överläggningar och överenskommelser med parterna. Genom att samla ledarna för de stora arbetsmarknadsorganisationerna för diskussioner i Rosenbad eller på Haga skulle man kunna fixa de här problemen. Men detta är bara halva sanningen. Det är klart att arbetsmarknadens parter har ett inflytande över lönebildningen, men det är trots allt inte de som bestämmer vilket löneutfall det blir. Detta gäller i synnerhet när man har en överhettad ekonomisk situation. Då är det arbetsmarknadsläget som avgör vilka löneökningar det blir. Detta är regeringens ansvar. Det är regeringens underlåtenhet att strama åt ekonomin när överhettningen började bli tydlig år 1988 -- kanske borde man ha gjort det ännu tidigare -- som är orsaken till de stora problem som vi nu har och som vi hade haft en chans att ta oss ur om politiken hade blivit en annan. Samtidigt vill jag understryka att det naturligtvis vore livsfarligt att nu återfalla i en expansiv ekonomisk politik för att lösa de annalkande konjunkturproblem som vi nu ser allt tydligare. Den insikten finns i finansplanen -- det skall vi heller inte blunda för. Det sägs tydligt att man inte kan möta den ökande arbetslösheten med generella efterfrågestimulanser. Man ser också dämpningen i ekonomin som en möjlighet att nu få en lugnare löneökning under 1991 och 1992. Det finns också andra förutsättningar som är viktiga för lönebildningen. Skattereformen kommer att skapa bättre förutsättningar för lönebildningen framöver. Vi skulle också gärna se en reformering av arbetslöshetsförsäkringen i samma syfte. Nu står regeringens hopp alldeles uppenbart till Bertil Rehnberg och hans kommission. Den frågan som man ställer sig när man läser finansplanen är om regeringen över huvud taget har någon alternativ politik, ifall Rehnberg misslyckas. Risken härför verkar ändå vara påtaglig. Men låt oss ändå hålla tummarna för Rehnberg och hoppas att han skall lyckas i slutändan. Jag misstror i och för sig normalt en central samordning av alla avtalsförhandlingar, men jag har ändå stött tanken på att Rehnberg skulle få denna uppgift och försöka åstadkomma det trendbrott i lönebildningen som så väl behövs på den svenska arbetsmarknaden. Vi får väl i denna situation liksom i andra hoppas att arbetet trots allt skall kunna krönas med framgång, även om det ser ganska besvärligt ut. Jag är glad för att finansministern tillbakavisade ryktena om att regeringen haft planer på en lönelag. Det skulle verkligen inte vara någon lösning på de problem som vi har. I stället är nu det viktiga att statsmakterna tar sin del av ansvaret på ett klarare och tydligare sätt än man hittills gjort. Jag tycker att det trots allt finns signaler i finansplanen som tyder på att man nu är villig att göra det. Finanspolitiken och budgetpolitiken spelar då en central roll, och låt mig göra några kommentarer i anslutning till det nu framlagda budgetförslaget. Finansministern säger i finansplanen och upprepade det nu i talarstolen, att statsutgifternas ökning skall stanna vid 3,4 % jämfört med drygt 10 % under innevarande budgetår. Detta är ett budskap som vi känner igen. I förra årets finansplan sades det att statsutgifternas ökningstakt då skulle stanna vid 3,5 % jämfört med de 12 % som man hade haft under det budgetåret. Det som förra året i januari var 3,5 % har nu blivit 10 %. Jag tror att risken är betydande att Allan Larsson också nu gör en för optimistisk bedömning och att statsutgifterna i själva verket kommer att öka lika mycket som de gjort under innevarande budgetår. Allan Larsson säger att de offentliga utgifternas andel av BNP successivt skall sänkas för att göra det möjligt att sänka skattetrycket. Det är en ambition som vi i hög grad delar. Men vore det inte, Allan Larsson, klokt att börja nu, om man vill åstadkomma en sänkning av skattetrycket? Nu lägger regeringen i stället fram en budget som innebär att de offentliga utgifternas andel av BNP ökar för tredje året i följd. De låg i botten för ett par år sedan, men de ökar nu för varje budgetår. Om min bedömning av statsutgifternas utveckling nästa år är korrekt, kommer det att handla om en ganska kraftig ökning -- ett par tre procentenheter på några år. Han man ambitionen att sänka statsutgifternas andel av BNP finns det ingen anledning att skjuta detta på framtiden utan man bör försöka ta itu med detta så snart som möjligt. Jag känner också ett starkt tvivel beträffande det som Allan Larsson säger om kommunerna. Budskapet är att om kommunerna överväger skattehöjningar eller om det visar sig att det blir en alltför kraftig volymökning i den kommunala verksamheten, då är regeringen beredd att gå in med en förlängning av skattestoppet. Problemet är att vi har en mycket dålig kontroll på vad kommuner överväger och en ännu sämre kontroll på vilken den faktiska volymutvecklingen blir. Detta kan man bara kontrollera i efterhand. Jag tycker att den enda logiska konsekvensen vore att förlänga det kommunala skattestoppet ytterligare några år. Överenskommelsen med landstings och kommunförbunden har ett mycket begränsat värde -- det vet vi med historiska erfarenheter som grund. Det finns därför ingen anledning att gå på någon annan linje än att förlänga skattestoppet, som jag tror har stor betydelse för återhållsamheten och för den omprövning i kommunerna som nu pågår. Det besparingsprogram som regeringen redovisar tycker jag i princip är bra. Vi gillar inte alla besparingar, utan tycker att det finns alltför tydliga exempel på att solidariteten sitter trångt i socialdemokratin Sverige, när man t.ex. vill skära ner u-landsbiståndet. Men det kommer utan tvivel att krävas mycket starka skäl för att vi skall gå emot någon av de besparingar, utöver den som jag nu har nämnt, som regeringen har föreslagit. Däremot är jag mer tveksam till de budgetmanipulationer som finansministern har ägnat sig åt för att få bort budgetunderskottet. Det formellt redovisade saldot är visserligen noll, men om man läser noga finner man att budgetunderskottet i verkligheten ökar med 15 miljarder. Detta har man lyckats trolla bort genom manipulationer, som innebär att man flyttar pengar mellan olika fonder och låter en del utgifter finansieras av fonder, som i dag ger överskott. Den typen av manipulationer löser inga samhällsekonomiska problem. När Allan Larsson sätter upp pekpinnar mot kommunerna påpekar han just att den typen av åtgärder inte löser kommunernas grundläggande problem. Precis samma pekpinne skulle kunna riktas mot Allan Larsson själv. Statens problem löser man naturligtvis inte heller genom den här typen av skatteplanering eller skattefusk, vad man nu skall kalla det för. Som sagt: Det finns mycket att kritisera, men det finns också en del som är bra i den här finansplanen. Jag glädjer mig över att Allan Larsson nu med en sådan entusiasm talar om att det skall löna sig att arbeta och studera. Det är en linje som vi från folkpartiet liberalerna i polemik mot socialdemokraterna drivit i många årtionden. Vi glädjer oss åt att ni nu instämmer i denna mycket sunda inställning. Det finns också bra tankar om konkurrenspolitiken som jag skall återkomma till i min replik.

Herr talman! För ett år sedan kände vi hur Europa förändrades i rätt riktning. Berlinmuren föll, diktaturerna frigjordes och rumänerna reste sig mot förtrycket. Nu har den omedelbara dramatiken i vår världsdel sjunkit undan. Revolution har blivit mer evolution. Förändringen är inte längre lika tydlig. Problemen mer än löftena träder i förgrunden. I dag står Kuwait och Mellanöstern i fokus mer än Europa. Om det värsta skulle inträffa och kriget bryta loss, då påverkas alla. Världsekonomin skakas om. En långvarig konflikt höjer naturligtvis oljepriserna, sänker den ekonomiska aktiviteten utanför krigsindustrin och ökar arbetslösheten. Det är hotet mot ekonomisk utveckling. Om kriget kommer är det naturligtvis också en mänsklig katastrof, ett nederlag för oss alla. På nära håll kan vi nu med växande oro iaktta uppladdningen i de tre baltiska republikerna. De baltiska folken kämpar för en rättfärdig sak -- för att återfå sin frihet och sin självständighet. I dag, när freden i Europa är ett faktum, är det viktigare än någonsin att vi ger de baltiska folken vårt stöd. De baltiska folken skall veta att de har vänner på andra sidan Östersjön. Sverige måste därför mer aktivt än hittills stödja dem i deras strävan att åstadkomma oberoende, demokrati, ekonomisk utveckling och en förbättrad miljö. Utvecklingen i bl.a. Mellanöstern och ett eventuellt krigsutbrott förstärker kraven på en ansvarsfull ekonomisk politik. På goda grunder har jag trott att de tidigare talarna skulle klara av eländesbeskrivningarna, och därför tonar jag ned den delen av mitt anförande. Den som vill fördjupa sig i den frågan kan, som Bengt Westerberg hänvisade till, ta del av Economic Outlook från OECD, som ju kom i julveckan och som väl ingen läste just då. Sverige har fundamentala obalanser redan i utgångsläget. Det ställer särskilda krav på oss. Vi måste få ett återhållsamt, flerårigt avtal på arbetsmarknaden. Annars försämras vår konkurrenskraft ytterligare och arbetslösheten ökar. Höga räntor för att hantera obalanserna mot omvärlden fördyrar investeringar och boende. Den nödvändiga skattereformen måste få en mindre inflationsdrivande finansiering. Rehnbergkommissionens arbete måste leda fram till ett stabiliseringsavtal. Det är självklart att det krävs en nationell samling när det gäller att få till stånd en stabilisering av kostnadsutvecklingen i vårt land. Det borde alla inse. Men detta måste i första hand krävas av arbetsmarknadens parter. Det är naturligtvis viktigt att man också i fortsättningen behåller den politiska pressen på parterna. Det är vi beredda att medverka till. De organisationer som inte ställer upp på ett stabiliseringsavtal spelar högt med sina medlemmars framtida inkomster och anställningstrygghet. Om stabiliseringspolitiken misslyckas kommer inflationen att ta tillbaka både de nominella påslagen och mer därtill. Rättvis fördelning av välfärden och god miljö är grundläggande centervärderingar. Vi konstaterar i det här läget att det måste fullföljas även med en stram finanspolitik, och den är nödvändig. Målet är att sänka skattetrycket. I första hand skall skatten på mat och boende sänkas. Då kan också takten på kompensationskarusellen hejdas något. Arbetslöshet innebär resursslöseri, otrygghet och mänskligt lidande. Centern värnar om arbetslinjen och regional rättvisa. Hela Sverige skall leva och utvecklas. Samtidigt som vi nu ökar det internationella samarbetet och integrationen behöver Sverige ett utvecklingsprogram för 90-talet. Vi måste satsa på teknikutveckling och forskning, framtidsinvesteringar i järnvägsnätet, kollektiva miljövänliga transportsystem i städerna och en upprustning av vägnätet. Vi måste rusta upp uttjänta vatten och avloppssystem för en bättre miljö. Vi behöver ett utbyggnadsprogram för universitet och mindre högskolor. Vi behöver ökad valfrihet i boendet, mer personligt ägande och personligt ansvar. Det är en självklarhet att detta kostar pengar. Då är det viktigt att byta en passiv förmögenhetsförvaltande politik på den statliga sidan till ett aktivt byggande och aktiva investeringsprogram. Jag tycker att det finns mycket av detta tänkande även i den finansplan som vi nu fått. Jag välkomnar det. Den offentliga sektorn måste, liksom politikerrollen, förnyas. Centern avvisar varje försök att rasera trygghetssystemen. Vi vill förnya välfärden efter principen förstärkt grundtrygghet. 90-talet måste bli det årtionde då den offentliga verksamheten reformeras inifrån och då nya former för att bedriva offentligt beställd verksamhet accepteras, bl.a. genom småföretag och personalkooperativ. Politikerna skall företräda allmänheten som beställare av välfärdens tjänster, inte vara pyramidernas eller byråkratins försvarare. Det krävs en genomgripande omdaning av svensk ekonomi för att bryta nuvarande stagnation och åstadkomma en god ekonomisk utveckling under resten av decenniet. Vi bör stärka konkurrensen och låta priserna avspegla den fulla samhällsekonomiska kostnaden -- även de externa kostnaderna på t.ex. miljöområdet --, delta i den ökande internationaliseringen och utveckla marknadsekonomiska styrmedel. Miljöavgifter är ju ett bra exempel på detta. Bara om vi ser sambanden mellan god miljö och ekonomi kan vi skapa en utveckling som är uthållig. Hushållning är riktmärket både för ekonomi och för ekologi. Också detta synsätt, uthållig tillväxt, finns med i årets finansplan. Det tackar vi särskilt för. Välfärdspolitiken skall garantera god grundtrygghet för alla människor. För att välfärden skall kunna erbjudas med ökad valfrihet krävs också en rimlig och rättvis fördelning. I ett sådant valfrihetens samhälle finns inte utrymme för fördelningspolitisk allergi. Skatt efter bärkraft har varit centerns grundvärdering genom decennierna. Därför har vi också synpunkter på hur den stora skatteomläggningen har finansierats. I valrörelsen 1988 deklarerade vi i centern att de med låga och normala inkomster inte skall betala höginkomsttagarnas skattesänkningar. Nu 1991 kan vi avläsa effekterna av skatteomläggningens finansieringsmodell. Genom höga boendekostnader och full moms på mat och resor är det just låg och medelinkomsttagarna som ordentligt får känna av finansieringsbördan. En kvarts miljon pensionärer blir nu berättigade till nya eller ökade bostadsbidrag. Kompensationskarusellen snurrar vidare. När administrationen inte hinner med blir socialbidrag en utväg. 100 000 fler barnfamiljer än tidigare behöver bostadsbidrag. Vi har fått mer av krångel och rundgång tyvärr. Centern vill hålla skatten låg på nödvändig konsumtion -- på boendet, maten och arbetsresorna. Låt mig avslutningsvis återkomma till finansplanen. Grundbulten i Allan Larssons finansplan är stabiliseringsavtalet, kravet på arbetsmarknadens parter att träffa ett avtal på samhällsekonomiskt ansvarig nivå. Utan ett sådant flerårigt avtal fördubblas enligt bedömningarna arbetslösheten under de närmaste två åren. Det är naturligtvis en oacceptabel låt-gå-politik. Vi vet av erfarenhet vilka som kommer att drabbas. Det är ungdomar och kvinnor. Det är regioner som redan i utgångsläget har högre arbetslöshet. Det gäller handikappade. Arbetslöshet leder lätt till utslagning. Arbetslöshet är inte ett medel i den ekonomiska politiken säger Allan Larsson helt riktigt. Det är bra. Det vore intressant att höra vad moderaterna och folkpartiet säger i samma fråga. Låt mig här kommentera det Allan Larsson sade i sin inledning om att vi nu kommer att omvandla det obligatoriska sparandet till ett hushållssparande. Vi välkomnar, efter kontakter med regeringen, förberedelserna för en återbetalning av det obiligatoriska sparandet via ett hushållssparande. För oss var det obligatoriska sparandet ett sätt att strama åt ekonomin utan att höja skatterna. Det hade varit svårare att göra om momsintäkterna i statskassan till privat personligt sparande. Detta var bara en personlig anmärkning i kanten. Om finansministern är glasklar beträffande arbetslinjen, så kan man inte säga detsamma om det internationella samarbetet inom GATT. I ljuset av GATT, heter det -- och det ljuset är inte särskilt strålande just nu --, vill regeringen förelägga riksdagen förslag om en sänkning av gränsskyddet på jordbruksprodukter. Ensidigt från svensk sida eller ömsesidigt inom GATT blir då min fråga. I övrigt vill jag konstatera att Allan Larssons förstlingsverk är ett välskrivet dokument. Det blir inte sämre av att finansministern fullföljer ett antal viktiga ekonomisk-politiska linjer och förslag från centerpartiet. Det gäller full sysselsättning och fullföljande av arbetslinjen. Däremot är han kvar i den tidigare socialdemokratiska nedvärderingen av en politik för regional balans och i deras ensidiga premiering av geografisk rörlighet. Det är bra att regeringen nu frisläpper investeringsfonderna. Det är ett tidigare centerkrav. Sveriges ekonomi befinner sig i ett allvarligt läge. Vi har fundamentala obalanser mot omvärlden i bytesbalansen och i kostnadsutvecklingen. Vi har rekordstora varsel på arbetsmarknaden, inte minst under den senaste tiden. Detta är problem som vi måste klara på egen hand. Ingen annan gör det åt oss. Därför är det viktigt att vår naturliga samverkan med andra i en alltmer internationaliserad ekonomi inte ses som en stödkorsett. Det är utifrån vår egen ekonomiska balans vi blir en respekterad samarbetspartner för andra.

Herr talman! Situationen i världen påminner alltmer om 1956. Samtidigt som det rustas för krig i Mellanöstern stramar Sovjetunionen åt greppet i Balticum, särskilt i Litauen. Det är säkert ingen tillfällighet att den östliga supermakten slår till mot frihetssträvanden inom sitt intresseområde samtidigt som västmakterna är helt upptagna av händelser i Mellanöstern. Så skedde också 1956 då Sovjetunionen utnyttjade västmakternas låsning av Suez-krisen för att krossa Ungerns frihetssträvan. Därför är det nu dubbelt viktigt att fredsfristen för Irak förlängs, att FNs roll i sammanhanget omprövas, så att FN inte blir part i krig, utan behåller sig fredsfunktion och att Sverige kanaliserar sitt humanitära bistånd via Röda korset, så att inget tvivel kan uppstå om Sveriges militära neutralitet. Ett trovärdigt neutralt Sverige med kontakter åt alla håll kan snart behövas. Det är nu också viktigare än någonsin att Sverige klart säger ifrån att Sveriges erkännande av den sovjetiska ockupationen av Balticum 1940 inte längre äger giltighet. Sverige måste deklarera att Sovjets militära intervention i Litauen icke kan betraktas som en intern sovjetisk angelägenhet, utan som ingrepp i en suverän stat. Sverige bör väcka frågan om de baltiska staternas suveränitet i Men det är statsverkspropositionen som är ämnet för dagens debatt. Detta är statsverkspropositionen för valåret 1991! Men det är ju totalt omöjligt att bilda sig en helhetsuppfattning av regeringens politik, eftersom stora områden skall behandlas i kommande propositioner. Ett litet framsteg i propositionen jämfört med tidigare år är att det finns en del vackra ord om att den ekonomiska politiken skall medverka till en uthållig tillväxt, men fortfarande står miljömålet först på sjätte plats och ekonomisk tillväxt på andra plats. De vackra miljömålen står alltså sist och det är ju därför som det inte händer något. Propositionen innehåller inga konkreta förslag som kan rädda miljön och så har det ju varit hela tiden. Nu hade det verkligen varit dags för offensiva miljösatsningar efter alla svek. I stället tar man bort anslaget till bidrag för avgasrening och anslaget till utveckling av godstrafik. Man minskar anslaget till transportstöd i Norrland och minskar anslaget till köp av persontrafik på järnväg, vilket bl.a. slår mot inlandsbanan och Sundsvall--Östersundslinjen. För att den ekonomiska politiken skall fungera långsiktigt måste den underordnas miljöpolitiken. I konsekvens med detta borde kanske Allan Larsson och finansdepartementet ligga under miljödepartementet och Birgitta Dahl i stället för tvärtom. Insikten att situationen inte är så bra som de ekonomiska indikatorerna visar sprider sig. Bergen-mötet var ett tecken på detta. Vilka var där? Jo, miljöministrarna. Inte en enda finansminister hade besvärat sig att åka dit. Hur mycket av det nyvaknade miljöintresset som fanns under valrörelsen 1988 finns kvar? Det verkar inte vara någonting. Ingen har hittills nämnt ordet miljö annat än möjligtvis inom parentes. Vi har inte fått den radikaliserade miljöpolitik i riksdagen som vi trodde var självklar. Positionerna i miljökampen har inte skjutits fram på ett avgörande sätt. Hade inte miljöpartiet funnits i riksdagen hade det säkert varit ännu värre. Vi har inte fått det trendbrott i energipolitiken, trafikpolitiken, jordbrukspolitiken och inom andra områden med avgörande betydelse för vår framtida miljö som vi och svenska folket hade anledning att tro. Nej, miljöpolitiken och fördelningspolitiken har lidit nederlag på nederlag sedan valet, därför att Carlsson har varit vågmästare och varje gång tillsammans med moderater och folkpartister valt det alternativ som blivit nederlag för miljön. De beslut som drabbat miljön är många. Planerna på att bygga en Öresundsbro kommer att öka trafiken och förvärra miljöproblemen i Skåne. Sveket att avverka de fjällnära skogarna förstör delar av våra sista urskogar. Miljöpartiet har föreslagit importstopp på tropiska träslag, men det har naturligtvis röstats ner. Jordbruksbeslutet innebär inte den omläggning till ett miljöriktigt mindre intensivt jordbruk med mindre bekämpningsmedel som var nödvändig. Det är anmärkningsvärt att alla övriga riksdagspartier stod bakom detta beslut. Vart tog centern och vänsterpartiet vägen? Storstadsmiljön har totalt försummats. Trojkan Adelsohn, Dennis och Hulterström satsar på biltrafikleder i gammal vanlig ordning. Pengarna i finansplanen går till biltrafikleder i stället för till kollektivtrafiksatsningar. Av det omskrutna miljöprojekt Göteborg blev inte så mycket, i stort sett ingenting. I omläggningen av skattesystemet hade man möjligheten att använda skattepolitiken som ett effektivt styrinstrument inom miljöpolitiken. Det försummades. Också ur fördelningssynpunkt är skattesystemet en katastrof. Avvecklingen av kärnkraften ligger kvar i långbänken och kommer att uppskjutas, trots att svensken använder tre gången så mycket el som anpassningens dagar skulle ju kärnkraften bli onödig. inlandsbanan är ytterligare några av de miljöeffekter som har drabbat oss under den senaste valperioden. Vi befinner oss i en framgångsillusion. Lester Brown kallar det The Illusion of Progress. Vi tror att vi strävar framåt, men egentligen går vi bakåt. Det är lätt att konstatera. Koldioxidhalten på jorden stiger oavbrutet. Försurningen ökar. Skogarna förstörs, både åkerarealen och åkermarkens bördighet minskar. Vattenkvaliteten på jordklotet försämras. Det är klart att det går bakåt. Det anmärkningsvärda är att det i den ekonomiska politiken används mått som ändå visar på ökning och framsteg. Varifrån kommer regeringens politik? Det är en intressant fråga. Jo, den kommer från moderaterna. Här i kammaren hade moderaterna kongress den 13 oktober 1984 om 90-talets skattesystem. Detta skattesystem genomfördes av socialdemokraterna och folkpartiet. Sjukförsäkringen blev precis som moderaterna ville ha den efter överenskommelse med socialdemokraterna. EG-anslutning har Carl Bildt och moderaterna agiterat för i många år. Nu har de fått sin vilja igenom. Tittar vi på vad som hänt i höst visar det sig att i två av tre huvudvoteringar här i kammaren har socialdemokrater och moderater röstat likadant. Är det inte dags att bilda regering snart? De genomför ju moderaternas politik. Vår ökade användning av energi och råvaror är oförenlig med såväl bibehållet välstånd som vår överlevnad. Vi måste därför utveckla våra produktionssystem, energisystem och konsumtionsmönster så att de inte går stick i stäv med våra egna grundläggande intressen. Vi måste använda cykliska system, med återvinning och återbruk, i stället för nuvarande linjära system. Miljöpartiet de gröna anser att ett av de viktigaste instrumenten för att uppnå detta är ett grönt, solidariskt skattesystem med en ordentlig beskattning av både råvaror och utsläpp. Det krävs dessutom stora satsningar på konsumentupplysning för att vi skall kunna förändra konsumtionsvanorna. En solidarisk fördelningspolitik innebär inte bara ett skydd för låginkomsttagarna utan bör också kunna innebära en ökning av biståndet till de fattigaste länderna. Att i ett sådant läge urholka biståndet genom att ta 700 milj.kr. till flyktingmottagande anser vi vara fel. Dessa pengar skulle vi ha kunnat ta någon annanstans. Vi anser att det är bra att industrin får använda sina 20 miljarder kronor, men det finns ingen garanti för att dessa går till miljöinvesteringar. Därför föreslår vi att i stället för regeringens AMS-terapi 10 miljarder kronor per år skall användas för miljöinvesteringar för att öka sysselsättningen och för att reparera årtiondens miljöförstöring. Detta vill vi finansiera genom utförsäljning av stora delar av Vattenfall. Pengarna skulle räcka för att under tio år genomföra strukturinvesteringar inom miljöområdet. Vilka är egentligen regeringens politiska avsikter för det kommande valåret? Är det fråga om en fortsatt betongpolitik?

Herr talman! Claes Roxbergh kunde inte se helheten i politiken. Då vill jag rekommendera Claes Roxbergh ett noggrant studium av finansplanen. Där finns det en väl genomarbetad redovisning av hur olika delar i budgeten hänger ihop och hur aspekterna på ekonomisk tillväxt, välfärd, sysselsättning och miljö förenas. Jag tror att ett noggrant studium skulle ge också Claes Roxbergh en viss klarsynthet. Låt mig beträffande miljöfrågorna göra den personliga deklarationen att jag är starkt engagerad i dessa frågor. Jag hade förmånen att vara med redan för många år sedan, under Tage Erlanders tid, vid utarbetandet av ett av de första miljöpolitiska programmen. Sedan dess har jag följt utvecklingen, och jag är mycket angelägen om att det skall finnas ett samspel mellan ekonomisk politik och miljöpolitik. I den här finansplanen har vi gjort en rejäl ansats för att åstadkomma detta. Men miljöpolitiken måste vara förenlig med den ekonomiska tillväxten. I annat fall blir det en dålig miljöpolitik. Om man ser på oppositionens recension av den framlagda budgeten kan man säga att kritiken har varit blandad och i många avseenden positiv. Jag tar gärna fasta på detta. Jag har emellertid inte kunnat finna någon gemensam front i oppositionens kritik. Moderaterna går sin egen väg, och jag tycker att de inlägg som har kommit ifrån Bengt Westerberg och Olof Johansson har innehållit mycket konstruktivt, som jag tror att det kan vara fruktbart att ta fasta på i den fortsatta diskussionen. Jag vill också säga att Claes Roxbergh och Lars Werner har synpunkter som jag gärna vill fortsätta att diskutera. Men det allmänna intrycket är att det inte finns någon gemensam front, ingen bärande tanke som kan utgöra ett alternativ till den ekonomiska politik som regeringen har presenterat. Låt mig sedan säga några ord om lönebildningen. Vi befinner oss i en mycket allvarlig situation. Den är allvarlig internationellt, och det finns inte utrymme i svensk ekonomi för några äventyrligheter på lönebildningens område. Utan ett stabiliseringsavtal kommer ett stort antal arbetstillfällen att försvinna, framför allt inom industrin. Och det är industrins arbetare och tjänstemän, ungdomar, som drabbas, om detta inte kan genomföras. Det stabiliseringsavtal som Bertil Rehnberg och hans medarbetare har arbetat fram har en viktig profil. Det har när det gäller kostnadsnivån exportindustrins förutsättningar som utgångspunkt, och när det gäller fördelningsprofilen ligger de lågavlönades intressen till grund. Det är en mycket skicklig kombination, och det har också visat sig att huvuddelen av arbetsmarknaden nu ställer upp på detta. Det är viktigt att vi får till stånd ett allomfattande avtal, men någon allmän lönelag bör enligt min mening inte stiftas. Däremot delar jag den uppfattning som bl.a. Bengt Westerberg och Olof Johansson har givit uttryck för, nämligen att det är viktigt att det här kommer till stånd. Vi vill ha politiska överläggningar för att pröva vilka metoder som behövs för att det skall bli ett genomslag. Sedan till Lars Werner. Han tog ju upp många saker, men jag kan inte beröra alla på den korta tid som har tilldelats mig. Beträffande sysselsättningsfrågorna vill jag framhålla att jag är mycket angelägen om att dessa skall lösas. Strävandena för att få ned inflationen är vår viktigaste insats för att klara arbetena framöver. Vi skall föra en aktiv arbetsmarknadspolitik, och vi har på det området en viss erfarenhet, som ligger till grund för den politik som vi vill föra. Vi gör nu en kraftigare satsning än den som skatteutskottet presenterade i höstas. Jag hoppas att den prövning som kommer att ske skall visa att det är en bra avvägning, att politiken både kan medverka i den allmänna inflationsbekämpningen och i en aktiv arbetsmarknadspolitik, som gör att problemen klaras både på kort och på lång sikt. Jag tror att Lars Werner kommer att finna att detta är en bra politik med tanke på de enskilda individerna. Lars Werners synpunkter i övrigt innehåller så mycket. Det påminner om vad som har yttrats av en av Lars Werners partivänner, Jörn Svensson. Denne sade att vpk har blivit ett missnöjesparti. Det är så mycket som tas upp, och man skulle vilja se hur det hela egentligen hänger ihop. Jörn Svensson hade svårt att se hur det kunde gå ihop, och jag upplever på många punkter samma svårighet när jag lyssnar på Lars Werner. Får jag slutligen säga några ord till Carl Bildt. Carl Bildt ägnade mycket tid åt att beskriva problemen och eländet i Sverige. I Carl Bildts framställning blev det en mycket negativ bild av Sverige. Till skillnad från Carl Bildt tror jag bergfast på Sverige. Jag vet vad vi kan åstadkomma i samverkan. Det är ett bra land. Carl Bildt oroade sig för arbetslösheten och talade om stålbad. Jag är utomordentligt angelägen om att människor skall ha arbete och gör allt vad jag kan när det gäller den saken. Men Carl Bildt skall vara glad över att vara oppositionspolitiker i det socialdemokratiskt styrda Storbritannien eller Danmark, hade Carl Bildt varit tvungen att stå upp i parlamentet och försvara en borgerlig politik, en högerpolitik, som hade lett till en arbetslöshet på 5, 7 eller 9 %. Carl Bildt skall vara glad att han har en socialdemokratisk regering som bedriver en politik som gör att vi klarar arbetena. Jag skall göra allt för att Carl Bildt skall få behålla den bekväma positionen. När man lyssnar på Carl Bildt kan man få intrycket att allt vad svenska folket gjorde under 80-talet var felaktigt. Var det verkligen felaktigt att fördubbla industrins investeringar och lyfta industrin ur det miserabla läget 1982? Var det fel att skapa ordning och reda i statens finanser och göra oss av med det väldiga underskott som ni lämnade efter er? Var det fel att ytterligare 400 000 människor fick jobb under 80-talet? Var det fel att bygga ut vården och omsorgen och se till att välfärden blev bättre för de stora grupperna? Nej, det var inte fel. Det är ett bra land där det finns så starka ambitioner. Men vi gick fram litet snabbare än vad produktionsresurserna räckte till, och det skapade överhettning och kostnadsproblem. Den politik som jag nu har redovisat är en kärv och ansvarsfull politik. Vi har varit tvungna att dra åt ett par hål i svångremmen om statens verksamhet, men vi gör det för att skapa svängrum för produktion och investeringar. Vi befinner oss nu i ett allvarligt skede internationellt, och vi kan om vi själva gör vårt bästa få till stånd en vändpunkt i den svenska ekonomin. Carl Bildt såg mycket tillbaka, och det är kanske Carl Bildts natur. Jag ser framåt, det är min natur, och jag ser möjligheterna att åstadkomma en vändpunkt. Jag vill få till stånd den samverkan som behövs för att vi skall uppnå detta. Det gäller inflationen, det gäller konkurrenskraften, det gäller industriproduktionen, det gäller investeringarna och det gäller hushållens sparande. På många områden kan vi se vändpunkten framför oss, men för att nå den behöver vi hålla ihop. Carl Bildt sprider pessimism över Sverige. Jag vill för min del göra gemensam sak med alla som vill se Sveriges möjligheter. Carl Bildt blåser till strid och vill splittra krafterna men kan inte ens åstadkomma en gemensam borgerlig front. Jag vill få till stånd gemensamma tag för bättre tider, över blockgränserna. Därför vill jag understryka det som står i slutorden i finansplanen, att vi nu kan lägga grunden till en ny period av framsteg. Kring denna för medborgarna och nationen viktiga uppgift inbjuder jag till bred samverkan. Herr talman! Jag tror på Sverige.

Herr talman! Jag tror inte på socialdemokratin. Det jag gör och det jag tycker att det är riktigt att vi gör är att tala sanning om hur det faktiskt förhåller sig. När finansministern står i denna talarstol t.ex. och säger att investeringarna kommer att bli lika höga i år som de varit under de två tidigare åren, stämmer det inte ens med siffrorna i den egna nationalbudget som han har lagt fram. Faktum är -- och det är ett faktum som alla känner -- att arbetslösheten ökar. Antalet varsel slår rekord. De har inte ökat så snabbt under åtskilliga decennier. Det är litet förvånande att socialdemokrater behandlar detta med det lättsinne som jag tycker att de gör. Faktum är att priserna ökar rekordsnabbt i Sverige. Det känner vi alla när vi är ute och handlar. Vi känner det i livsmedelsbutikerna och när vi handlar kläder. Inte minst ser vi det i statistiken. Faktum är att räntorna är skyhöga, att de har ökat kraftigt och att det med nuvarande ekonomiska utveckling inte finns några egentliga förutsättningar att få ner dem. Faktum är att detta leder till boendekostnadsökningar och annat som alla känner av. Faktum är att underskotten i Sveriges affärer med utlandet aldrig har varit så stora i modern tid. Vi har bytesbalansunderskott som praktiskt taget galopperar i väg och som finansministern inte ens nämner i sin presentation. Faktum är att de svenska investeringarna flyr Sverige, medan de utländska investeringarna skyr Faktum är -- det är sanningen, finansministern -- att vi går mot sämre tider 1991 och 1992 och att det krävs en kraftfull omläggning av den ekonomiska politiken för att det skall vara möjligt att vända denna utveckling. Då står finansministern här och tvingas konstatera att man misslyckades med att vända lönekostnadsutvecklingen under 1990, för det gjorde man. För ett år sedan stod hans företrädare här och sade: Nu är den kritiska punkten. Klarar vi det inte nu, så kommer arbetslösheten. Han misslyckades då med att få sin regering med sig på en kraftfull politik. Det enda han hade att komma med till riksdagen var inbjudan till vad som blev de berömda kafferepen på Haga, som ledde till ingenting och som slutade i tumult och det misslyckande med att klara problemen som vi såg under förra året. Nu säger finansministern att situationen är allvarlig. Ja, det är inte svårt att hålla med om det. På den punkten tror även jag på finansministern. Men i denna allvarliga situation förefaller man inte ha så hemskt mycket att komma med. Man kunde hoppas på Rehnberg, men efter de svar som har inkommit är det uppenbart att något avtal som omedelbart undertecknas av samtliga parter icke är aktuellt. Det är också uppenbart att regeringen själv avvisar tanken att låta Rehnberg fortsätta. Det är också uppenbart att regeringen själv avvisar möjligheten till en allmän lönelag, som man formulerar det hela. Och det är uppenbart att man nu som ett litet da capo till förra året vill ha överläggningar i den ena eller andra formen, dvs. tillbaka till statlig inkomstpolitik av ett eller annat slag. Då infinner sig frågan: Vad skall denna statliga inkomstpolitik handla om? Är det nya hot gentemot fackliga organisationer och gentemot arbetsgivarna av den ena eller andra typen? Det har man försökt förr. Det försökte man förra året, och det misslyckades då. Eller är det nya löften av det ena eller andra slaget om förmåner eller vad det nu kan vara för någonting som är aktuellt i denna inkomstpolitik? Det har försökts förr, av regeringar av alla kulörer i alla konjunkturlägen, och det har i samtliga fall misslyckats. Erfarenheterna av denna typ av inkomstpolitik är entydigt negativa. Erfarenheten är att det är sådant som tas till av en regering som inte har någoting annat att ta till. Herr talman! Det är en bekymmersam tid. Regeringen har misslyckats med den ekonomiska politiken under 1980-talet. Det blev ett förlorat decennium. Det var, herr finansminister, fel att lita bara på devalveringen. Det var fel att lita på den tredje vägens ekonomiska politik. Det var fel att höja skattetrycket på det sätt man gjorde. Därför misslyckades man med att få kostnadsutvecklingen under kontroll. Därför sitter vi här med underskotten, med räntorna, med priserna, med varslen och med den ökade arbetslösheten. Sådan är sanningen. Jag tror inte att den socialdemokrati som har misslyckats så med den ekonomiska politiken längre har kraften. Sverige går mot sämre tider. Låt oss hoppas att vi kan vända den utvecklingen. Det kan vi, men det kräver en annan politik, och en annan politik kräver en annan regering.

Herr talman! Allan Larsson sade att det inte fanns någon gemensam front i kritiken. Nej, det var kanske en viss arbetsfördelning, när budgetpropositionen skulle kritiseras. Men nog kan man väl se ganska tydliga konturer till en front ändå. Carl Bildt och jag tillsammans och moderaterna och folkpartiet liberalerna tillsammans här i riksdagen har visat riktlinjerna för en alternativ politik. Centerpartiet har i dagarna publicerat en rapport som i hög grad innebär att man ansluter sig till denna politik. Detta tycker jag innebär att den gemensamma fronten avtecknar sig tydligare än på mycket länge, vilket är glädjande. Då är det betydligt värre med regeringens stödpartier i riksdagen. Hör på Lars Werner, den gamle kommunisten, som inte har skakat av sig någon av de fördomar han har levt med i alla år. Han säger att vi skall lösa problemen med mer regleringar, ökad offentlig sektor och ökade skatter. Det är som ett eko från Stalintiden, när Lars Werner står här och talar. Och det är det partiet som regeringen skall stödja sig på! Eller Claes Roxbergh som -- vilket jag har stor respekt för -- känner stor oro för att miljöinvesteringarna minskar. Men varför gör de det? Jo, därför att tillväxten minskar, och den vill ju Claes Roxbergh minska ännu mer. Det är bara en illustration av att det som Claes Roxbergh tycker är viktigt, nämligen miljöinvesteringar, kräver ekonomisk tillväxt. Därför är miljöpartiets politik på det här området kontraproduktiv. Den är ett hot mot miljön, inte ett skydd för miljön. Och det är de här partierna som Allan Larsson skall stödja sig mot. Men det är alldeles tydligt att den fronten inte är särskilt stark. Allan Larsson riktade sig formellt till Carl Bildt och frågade om det var fel att fördubbla investeringarna, att ge jobb åt 400 000 till och att ta bort budgetunderskottet under 80-talet. Jag kanske ändå kan tillåtas kommentera den saken. Nej, det är klart att det inte var fel att göra det. Det är alldeles självklart att det är bra att allt detta skedde. Men då kan det heller inte vara fel om vi kritiserar regeringen när regeringens ekonomiska politik leder till att investeringarna minskar, till att budgetunderskottet ökar och till att arbetslösheten stiger. Det finns ju tydliga tecken i dag på att vi är tillbaka i de problem som vi hade i början av 80 talet. Men då hade vi problem efter den längsta och djupaste internationella lågkonjunkturen efter kriget. I dag avtecknar sig problemen mot bakgrund av den längsta högkonjunkturen efter kriget. Det är alltså en oerhört stor skillnad i fråga om bakgrunden till och förutsättningarna för vad vi nu ser. Det som socialdemokraterna har misslyckats med är just detta med att rida på en internationell framgångsvåg. Allan Larsson pekar på den avmattade internationella konjunkturen och får det att låta som om problemen här i Sverige beror på den. Men det är inte sant. Det är riktigt att tillväxten dämpas något i Europa och i industriländerna över huvud taget i år. Men det är fortfarande fråga om en positiv ekonomisk tillväxt om 2 % eller mera. Vidare räknar man med att tillväxten kommer att bli större nästa år. Det är i detta internationella klimat som Sverige skiljer ut sig. Sverige är det enda industriland som har en negativ ekonomisk tillväxt. Regeringen har således verkligen ingenting att skylla på. Det finns inga internationella omständigheter som på något sätt skulle kunna försvara eller förklara regeringens misslyckande på den här punkten. Allan Larsson säger att han skall inbjuda till politiska överläggningar för att få en diskussion om Rehnbergkommissionen och dess förslag. Jag förstår, uppriktigt sagt, inte vad syftet är. Antingen sluter ju parterna till sist upp bakom Rehnbergs förslag -- det vore bra och det skulle vi applådera, för vi har stött den tanken -- eller också gör de inte det. Då ankommer det naturligtvis på regeringen att utforma en ekonomisk politik mot den bakgrunden. Det är min bestämda uppfattning att det i det läget inte finns mycket annat att göra än att acceptera en ökad arbetslöshet -- precis som centern skriver i sin senaste rapport. Det här skall ses som ett svar till Olof Johansson. Jag delar alltså i hög grad den uppfattning som centern ger uttryck för i den aktuella rapporten vad gäller arbetslösheten. I ett så obalanserat ekonomiskt läge som Sverige nu befinner sig i går det inte att göra massiva insatser som gör det möjligt att hålla arbetslösheten nere -- under 2 %, eller vilken ambitionsnivå det nu kan vara fråga om. Det går inte, och det vet Allan Larsson. Allan Larsson säger mycket riktigt i finansplanen att det förhåller sig på det sättet. Om Rehnberg misslyckas kommer arbetslösheten att stiga till 4 %, och kanske t.o.m. mera. Om Rehnberg misslyckas kan vi politiker, tyvärr, inte göra någonting åt den saken. Det skall vara vårt besked till arbetsmarknadens parter -- inte att vi har några jokrar i rockärmen som vi kan plocka fram för att underlätta det hela. Arbetsmarknadens parter får ta ställning till Rehnbergs förslag såsom detta ligger -- ja eller nej. Och blir det nej, då väljer man arbetslöshet. Jag tycker att det i hög grad aktualiserar det förslag som vi i folkpartiet liberalerna har drivit i många år. Man bör alltså använda arbetslöshetsförsäkringen också som ett instrument för att påverka arbetsmarknadens parter. Det vore rimligt att de som driver fram höga avtal för sig själva och därmed är en viktig orsak till ökad arbetslöshet får vara med och betala för denna genom att egenavgifterna, de försäkringspremier som enskilda betalar, blir högre. Jag vill gärna fråga Allan Larsson om han är beredd att pröva en sådan reformering av arbetslöshetsförsäkringen. Tyvärr räcker tiden inte till för vad jag hade tänkt säga om konkurrensfrågorna. Men jag vill understryka att det som Allan Larsson säger om konkurrensfrågorna i finansplanen är bra. De tankarna och slutsatserna borde dock också gälla den offentliga sektorn. Då kunde vi få ett väsentligt bidrag till en bättre ekonomisk balans i Sverige.

Herr talman! Jag har fått vänliga klappar på axeln riktade till partiet med anledning av en rapport om den ekonomiska politiken som har gjorts av en arbetsgrupp inom centerpartiet och som nyligen har presenterats, och det tackar vi särskilt för. Men vi har ytterligare 20 arbetsgrupper, så det kan bli många sådana här tillfällen framöver. Vi i centern arbetar på det sättet att vi presenterar intressanta debattinlägg. Därefter har vi en demokratisk process inom partiet, och den tänker vi hålla fast vid. Vi hämtar inte våra ideal i de odemokratiska organisationernas värld. Det är riktigt att vår rapport innehåller en värdefull analys av nödvändiga och önskvärda förändringar i den ekonomiska politiken. På en punkt vill jag emellertid slå fast att rapporten givits en tolkning som avviker från den politik som centern står för. Den saken tog jag upp i mitt inledningsanförande. Vi värnar alltså den fulla sysselsättning och en rättvis regional utveckling i hela landet. Sedan får enskilda själva stå för sina uttalanden. Arbetsgruppens rapport utgör ett värdefullt underlag för arbetet med vår samlade ekonomiskpolitiska motion som vi lägger fram i riksdagen denna månad. Självfallet skall vi använda marknadsekonomiska medel. Men medlet får inte så att säga ta över målet. Det är därför som vi i centern är anhängare av en socialt och miljömässigt styrd marknadsekonomi. Låt mig återkomma till detta med arbetslösheten. Carl Bildt svarade inte på min fråga. Jag vill dock gärna utveckla detta tema något. Det är klart att man kan göra det här till ett nationalekonomiskt seminarieproblem. Men det är inte så i slutänden. Och det är där som vi politiker kommer in i bilden. Vi måste göra avvägningar mellan olika saker i politiken. För oss i centern är arbetslöshet inte enbart en stapel i ett ekonomiskt diagram. I vad mån det går att förena en arbetslöshet med andra ekonomiskpolitiska mål är således inte något nationalekonomiskt tvisteämne. Tillgång till arbete eller utbildning skapar en grund för social trygghet, gemenskap och självständig försörjning. Men arbetslöshet är resursslöseri. Arbete åt alla i hela landet är ett mål för den ekonomiska politiken som vi inte viker från. Nu är dock lågkonjunkturen här. Bilden är den som har beskrivits vältaligt från olika håll här. Detta måste mötas såväl med strukturella åtgärder som med en aktiv arbetsmarknadspolitik. Ett passivt utbetalande av understöd måste undvikas. Det är en sistahandsåtgärd. Utbildning och investeringar för framtiden är de rätta lösningarna. Det är ju därför som vi kräver bl.a. en storsatsning på infrastrukturen -- vägar, järnvägar, vatten och avlopp, miljövänlig teknik, förnybar energi etc. Det är, som sagt, viktigt att den passiva förmögenhetsförvaltande filosofin så att säga i statens hand ersätts med ett aktivt byggande och med aktiva investeringar. Självfallet är det sedan också fråga om en konkurrenskraft gentemot omvärlden som klarar den här situationen. Det är det läget som vi befinner oss i beträffande problemen. Naturligtvis lyssnar jag oerhört noga på vad olika personer säger om vilka insatser som de är beredda att göra för att klara denna situation. Men jag måste erkänna att jag, om jag vore i Allan Larssons kläder, inte skulle ha hört särskilt mycket -- det har ju inte sagts så mycket -- om just stabiliseringsavtals och lönebildningsproblematiken. Jag kan konstatera att vi i alla fall är öppna för politiska överläggningar. Jag kan ställa upp på sådana som ett tack för att Allan Larsson ibland kallar centern och också folkpartiet för konstruktiva partier i samtalen. Främst är det viktigt att konstatera att det är arbetsmarknadens parter som har det första ansvaret. Det får aldrig råda någon tvekan på den punkten. Men till sist handlar också om ett politiskt ansvar. Det måste parterna ha reda på i den här skärningspunkten, när de bestämmer sig för om de vill säga nej eller ej. Där kommer ingen undan, inte heller Carl Bildt. Carl Bildt kan stå här och beskriva verkligheten hur mycket som helst. Det har ingen betydelse, om man inte i just den här frågan är beredd att dra en slutsats som påverkar människors möjligheter att ha arbete och sysselsättning i vårt land i fortsättningen. Arbete handlar om försörjning. Arbete handlar om att få utlopp för sin inneboende förmåga. Att arbeta är att behövas. Arbete handlar om människan mer än om ekonometriska modeller. Det är därför vi också politiskt har ett ansvar för att hantera de problem som finns. Detta lättar minsann inte bördan för arbetsmarknadens parter. Arbetsmarknadens organisationer gör ett misstag när de inte är beredda att skriva under ett stabiliseringsavtal.

Fru talman! Det var bra att vi fick reda på att Bengt Westerberg inte har begripit någonting. Bengt Westerberg tror att vi blir rikare ju snabbare vi tömmer våra gruvor. Ju snabbare vi hugger ned regnskogen, ju mer vi ökar vårt energislöseri, ju snabbare förlopp från naturresurs till sophög, desto bättre blir det. Den sortens ekonomisk tillväxt hjälper inte miljön på något sätt. Vi kan inte lösa miljöproblemen med tillväxt. Snarare skapar de flesta typerna av tillväxt problem för oss på miljösidan. Det rör sig om ett systemfel i produktions och konsumtionssamhället. Köp, slit, släng! Den linjära processen måste bytas ut mot: Köp, slit, återbruka och återvinn! Det är en cyklisk process. Med sådana processer skulle vi kunna få en alldeles utmärkt utveckling i ekonomin, utan att ständigt prioritera tillväxten. Vi skulle radikalt kunna minska miljöförstöringen. Allan Larsson sade att miljöpolitiken måste vara förenlig med en ekonomisk tillväxt. Om vi vänder på det blir det genast bättre. Den ekonomiska tillväxten måste vara förenlig med miljöpolitiken. Då har vi kommit ytterligare en bit på vägen. Det är en märklig upplevelse att lyssna på den här debatten. Jag tycker att Sveriges kris är skenbar på sitt sätt. Det är den globala krisen som är verklig. Samtidigt som regering, massmedia och opposition pratar om kris, slår julhandeln alla tidigare rekord. Ordet kris har urholkats så till den milda grad att när det inträffar en översvämning eller liknande, vad skall vi då använda för ord? Det kan inte vara ordet kris, för det ordet har vi redan förstört. De globala miljöhoten, krigsrisken vid Persiska viken, där kärnvapen kan komma att bli inblandade, är den verkliga krisen. Krig är ju det största miljöhot som vi kan utsättas för. Det tycker jag är viktigt att påpeka. För att återvända till budgeten kan man fråga sig: Vad borde budgeten ha innehållit för att det skulle likna någonting? Det borde ha alltså funnits med åtgärder för att få i gång cykliska processer, som jag redan var inne på, och uppmuntra sådana på olika sätt. Vi borde gå in för att minska vår energiförbrukning med 2 % per år. Vi borde påbörja kärnkraftsavvecklingen. Vi borde få ett prissystem för elkraft som innebär att all nytillkommen elförbrukning betalas efter de verkliga produktionskostnaderna och ingenting annat. Vi borde få drivmedelsskatt på flyget som är i nivå med vägskatten. Och vi borde få bort momsen på kollektivtrafiken och få skärpta miljöavgifter. Då skulle det kunna börja likna någonting. Vi i miljöpartiet försöker ta ställning på sakpolitisk grund. Bengt Westerberg förde ett resonemang om stödpartier. Då vill jag säga att det minsta stödpartiet i denna riksdag är miljöpartiet. Vi har röstat med regeringen minst av alla partier som sitter här. De som har röstat mest med regeringen är faktiskt Bengt Westerberg och Carl Bildt själva. Era partier är ju stödpartier för regeringen. Bengt Westerberg såg ju till att skattereformen gick igenom. Man har fört en politik som i stor utsträckning stämmer med socialdemokraternas politik. Det är där problematiken ligger. Vi i miljöpartiet är inget stödparti. Vi kommer inte heller att bli det, om inte politiken förändras. Vi har däremot sedan länge lanserat ett huvudalternativ i svensk politik, ett grönt bälte som skulle kunna samla de partier och dem som är intresserade av att föra en annan politik -- ingen nämnd och ingen glömd -- och som tar itu med grundläggande miljö-, överlevnads-- och framtidsfrågor. Men skulle den aviserade miljöpropositionen utgöra ett grönt genombrott och skulle försvarspropositionen bli ett starkt slag för freden, skulle övriga regeringsförslag under våren få en grön inriktning, då skulle det naturligtvis påverka oss om vi efter valet hamnar i vågmästarställning. Jag ser med intresse på vad Allan Larsson sade här, att han vill ta hänsyn till våra synpunkter. Då är det bara för regeringen att gå upp till bevis: För en politik som leder åt rätt håll! För oss i miljöpartiet är politik inte att spela ett maktspel, utan det är att rädda mänskligheten undan de oundvikliga miljökatastrofer som kommer att drabba våra barn och barnbarn, om inte vår generation, vi, tar vårt fulla ansvar nu.

Fru talman! Claes Roxbergh säger att miljöpartiet inte är något stödparti. Man kan också se det så att partiet inte förmår att bidra, vara med och ta ansvar. Jag tror att väljarna i det läge som vi befinner oss i nu internationellt och nationellt vill att vi politiker skall ta ansvar för dagens problem och att vi skall ha långsiktiga lösningar. Jag tror inte att den flykt undan ansvar som Claes Roxbergh gav uttryck för är någonting som gör intryck på väljarna. Jag är beredd att ta ansvar, jag är beredd att samverka med dem som förmår att samverka. Till Lars Werner: Jag talade inte om någon lantbruksdirektör, utan jag talade om den som var ordförande i ert arbetsutskott och som utifrån det arbetet beskrev hur svårt det var att få er politik att hänga ihop. Men när nu ordföranden i ert arbetsutskott har fått andra uppgifter kanske ni kan samla er till någonting som är konstruktivt och håller ihop. Men då måste ni lägga om stilen en hel del. När det gäller arbetsmarknadsåtgärder är svaret till Lars Werner att det här är inget som skall vänta till nästa budgetår. De åtgärder som jag har talat om i min presentation gäller fr.o.m. nu, redan första halvåret i år skall vi satsa kraftfullt på arbetsmarknadsutbildning och sådana åtgärder som både hjälper till att klara flaskhalsarna i produktionen, inflationsproblemet och gör det möjligt för människorna att långsiktigt få arbete. När det gäller det avgiftsfria året för förtidspensionärerna är avsikten att vi skall ha samma villkor för alla pensionärsgrupper. Det viktiga i budgeten är att vi satsar de pengar som vi kan på aktiva åtgärder för att åstadkomma rehabilitering, det goda arbete som gör att färre slås ut från arbetslivet. Det är huvudlinjen. Lars Werner frågade också om prisutvecklingen. Ja, vi skall ha en aktiv prispolitik, men inga regleringar. Jag tror inte på regleringar och prisstopp, utan vi skall vidta andra åtgärder som gör att vi kan pressa inflationen. Det gäller konkurrenslagstiftningen, den nya livsmedelspolitiken och gränsskyddet. Det är de allra viktigaste insatserna som långsiktigt kan pressa ner inflationen. Vi kan nu se en vändpunkt när det gäller prisutvecklingen. Jag vill så kommentera ett par saker i Bengt Westerbergs anförande. Bengt Westerberg påstod att de offentliga utgifternas andel inte gått ner. Det har varit en mycket kraftig förbättring i det avseendet. Jag vill påminna om att de offentliga utgifternas andel år 1982 var 67 %. Vi har pressat ned den till 61 %, och vi skall fortsätta att pressa ner den ytterligare och därmed skapa svängrum för produktion och investeringar. Jag är inställd på att fullfölja detta arbete. Men det har varit nödvändigt att i det här läget dra åt ett par hål i svångremmen för staten för att hålla tillbaka utgiftsexpansionen och bara satsa på de mest angelägna områdena. Bengt Westerberg talade föraktfullt om budgetunderskott och sade att det är balans i budgeten men att vi har ett underliggande budgetunderskott. Det är riktigt. Jag skulle vara ganska bekymrad om det hade varit fråga om ett strukturellt underskott. Nu är det så att vi just 1992 har ovanligt stora utbetalningar till kommunerna som hänger samman med att kommunerna får skatten som baseras på 1990 års inkomster. Det betyder att vi året därpå får en väsentlig förbättring. En stor del av det som nu ser ut som ett underliggande underskott reduceras. Den förändring av bostadsfinansieringen som genomförs kommer att ytterligare avlasta statsbudgeten. Vidare har vi effekterna av att ohälsotalet kommer att sjunka som en följd av de reformer som vi har genomfört. Av det skälet sover jag gott om nätterna när det gäller även det underliggande budgetunderskottet och det budgetsaldo som redovisas. Budgetsaldot visar att budgeten är i balans. Det är ordning och reda i statens finanser, och det skall så förbli. Bengt Westerberg frågade om jag är villig att reformera arbetslöshetsförsäkringen. Svaret är ja. Vi har tillsatt en utredning, och vi väntar nu på dess förslag för att kunna ta ställning. Men så säger Bengt Westerberg att om organisationerna säger nej till ett stabiliseringsavtal, då får vi leva med arbetslöshet. Det var det utomordentligt bistra, kyliga och nästan cyniska besked som Bengt Stockholm säger nej drabbar det inte dem, men det drabbar metallarbetare på verkstäder och bruk, det drabbar ungdomar i Norrbotten, i Västerbotten, i Värmland och på många andra håll i Sverige. De kan inte göra någonting för att förhindra den arbetslöshet som följer av att en liten grupp på arbetsmarknaden förhindrar ett stabiliseringsavtal. Då är frågan: Skall Bengt Westerberg då sitta passiv och åse detta, eller skall Bengt Westerberg vara med och försöka ta ett ansvar för de ungdomar som annars skulle bli arbetslösa och för de industriarbetare som riskerar att slås ut från arbetsmarknaden? Jag sätter stort värde på Olof Johanssons deklaration, och jag hoppas att vi skall kunna få till stånd konstruktiva diskussioner. Låt mig, fru talman, få avsluta med en kommentar till Carl Bildt. Carl Bildt har beskrivit hur misslyckat allt är och att det är dåliga tider. Låt mig då bara få redogöra för vad som under de senaste veckorna har stått i affärstidningarna. I en står det: I år skall ekonomin vända. I en annan står det: Vi är på väg mot goda tider. I en tredje står det: Nu satsar man i utlandet på svenska företag. Carl Bildt! Jag hoppas att den informationen når fram. Jag vill vara den som skall medverka till bättre tider. Carl Bildt är den som står upp för dåliga tider.

Herr talman! Ylva Johansson har frågat mig om vilka bedömningar som ligger till grund för regeringens förslag om tydligare läroplaner och om det är regeringens avsikt att sänka ambitionsnivån i grundskolan för att uppnå önskad tydlighet. Vidare har hon frågat om jag delar uppfattningen att principerna för hur undervisningen bedrivs inte kan ses som underordnade målen för ämneskunskaperna. Jag redogjorde med anledning av riksdagsbehandlingen av propositionen om ansvaret för skolan i december förra året för de bedömningar som ligger till grund för förslaget om utformningen av läroplaner. Jag anser det inte nödvändigt att upprepa de argument jag då framförde. Jag vill endast erinra om att ''motiv och förklaringar'' inte skall undanhållas dem som är verksamma inom skolan. Det är däremot inte, enligt min mening, nödvändigt eller önskvärt att olika motiv och förklaringar finns med i läroplanerna. De kan mycket väl presenteras i t.ex. Enligt förslaget om utformningen av läroplanerna skall det förutom mål även finnas riktlinjer för arbetet, vilka är bindande för lärarna. De övergripande principerna för hur undervisningen skall bedrivas betraktar jag som sådana riktlinjer. Det är en självklar utgångspunkt vid utformningen av kursplaner för olika ämnen att dessa inte får strida mot läroplanernas mål och riktlinjer. Det är regeringens avsikt att läroplaner och kursplaner skall utformas så att de fungerar som konkreta verktyg för planering och utveckling av en skola med mycket höga kvalitetsambitioner.

Herr talman! Läroplanerna kommer att bli de viktigaste centrala styrdokumenten i framtidens skola. Därför hoppas jag verkligen att vi skall kunna föra en diskussion kring hur de skall vara utformade och vad de bör innehålla. Jag vill tacka statsrådet för svaret på min interpellation, men jag tycker att svaret var mycket magert. Anledningen till att jag ställde mina frågor är att jag känner stor osäkerhet inför de mycket kortfattade riktlinjer som angavs i propositionen om ansvaret för skolan, och varken utskottsbehandlingen eller riksdagsdebatten efteråt har klarat ut dessa frågetecken. Som jag ser det, finns det två typer av problem, som delvis kan verka motstridiga, som reser sig när man talar om tydliga läroplaner. Det första problemet är att skolan inte kan styras med enkla direktiv -- det spelar ingen roll hur tydliga de är. Undervisning och kunskapsutveckling är inte sådan till sin natur att det går att styra skolans verksamhet på det viset. Dessutom omfattar skolans verksamhet så många människor att det inte låter sig göra så enkelt. Därför menar jag att det är fel att förespegla någon att vardagen i mer än 10 000 klassrum kan ändras från en läroplan till en annan. Problem uppstår om man går alltför långt i kompromissandet om läroplanerna mellan de olika politiska partierna -- det inser jag -- men samtidigt motsvarar ju detta kompromissande olika uppfattningar som finns i samhället och bland dem som är verksamma i skolan. Det spelar därför stor roll för hur läroplanerna kommer till uttryck i skolans vardag. Detta betyder dock inte att läroplanerna är oviktiga -- jag vill inte missförstås på den punkten. Läroplanerna är viktiga styrdokument och spelar en stor roll när det gäller utvecklingen av skolan och när det gäller vardagen i klassrummen. Men det är farligt att säga sig att blir man bara tillräckligt tydlig så går det att snabbt göra förändringar i skolan. Så tror jag inte att det är. Man får akta sig för att skapa orealistiska förväntningar. Det andra problemkomplexet har att göra med arbetsformerna. Allt tyder nämligen på att arbetsformerna i skolan blir allt viktigare. Jag tror att en stor majoritet av elever och föräldrar delar uppfattningen att principerna för hur undervisningen bedrivs är minst lika viktiga som innehållet. Nu säger också Göran Persson att han delar den uppfattningen, och det tycker jag är mycket bra. Att arbetsformerna blir allt viktigare tror jag har flera skäl. En anledning är att arbetslivet förändras och ställer nya krav. Litet tillspetsat kan man säga att om en gammal tids arbetsliv ställde krav på att eleverna skulle lära sig komma i tid, sitta still och hålla tyst, så ställer en ny tids arbetsliv helt andra krav på samarbetsförmåga, förmåga att se helheter, att ta egna initiativ och att kritiskt granska ett ökande informationsflöde. Ett annat skäl är att arbetsformerna är avgörande för elevernas inflytande. Detta tror jag är kärnan i de undersökningar som säger att elevernas inflytande är störst på lågstadiet och sedan minskar ju högre upp i skolan man kommer. Det tror jag beror på att arbetsformerna är mer traditionella när man kommer upp till högstadiet och gymnasiet. Också den ungdomskommitté som regeringen har tillsatt för att komma med förslag om hur elevernas och ungdomarnas inflytande kan öka har sagt att just arbetsformerna har avgörande betydelse. Förändrade arbetsformer gynnar alla elever, men mest de elever som vanligtvis missgynnas i skolan. Det finns ett flertal undersökningar som visar att dels flickor, dels elever ur arbetarklassen gynnas av andra arbetsformer än de traditionella och i större utsträckning tillgodogör sig undervisningen. Jag anser att arbetsformerna i skolan måste utvecklas och förändras. Detta är också på gång på många håll, och jag är optimistisk inför framtiden, men det är viktigt att de skrivningar som i dag finns i exempelvis Lgr 80 inte bara försvinner. Jag tänker på sådana skrivningar som att ensidig katederundervisning är utesluten om man skall ha ett elevaktivt arbetssätt. Det är viktigt att skrivningar med den typen av intentioner finns kvar. För trots att det står så är ju ensidig katederundervisning fortfarande den vanligaste arbetsformen i skolan. Delvis beror detta på organisatoriska förhinder, men det beror också på att det tar tid att förändra skolan. Lärare undervisar som de själva blivit undervisade eller som de fått lära sig under sin grundutbildning på lärarhögskolan, föräldrar kräver ofta en undervisning som påminner om deras egen skoltid, osv. Vill man förändring måste det finnas vissa riktlinjer i de centrala styrdokumenten av typ läroplan, också beträffande arbetsformerna, för annars tror jag inte att vi når någon förändring. Och jag menar att förändring är viktig -- av flera skäl, som jag har redogjort för. Jag hoppas att jag tydligt har framställt mina frågor, som ju är ganska komplexa. Jag tror inte att det går att föra en enkel debatt om läroplanen. Men jag hoppas att det ändå skall gå att föra en debatt, för det här är så pass viktigt. Mot bakgrund av vad jag här har sagt vill jag fråga skolministern: Vari består tydligheten i de framtida läroplanerna? Jag har i varje fall hittills inte blivit klar över det. Det talas om tydliga läroplaner -- men på vilket sätt? Detta är avgörande för hur läroplanerna skall ses och för hur jag och mitt parti skall se på de riktlinjer som regeringen har presenterat.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag tycker att den här interpellationsdebatten är mycket viktig. Alltför sällan får vi debattera innehållsfrågor med skolministern. Vi får i alla fall inte svar på de frågor om skolans innehåll som vi ställer i debatter. Och det visar sig att det är så denna gång också. Inte ett ord från skolministern om vilka kunskaper och färdigheter som eleverna skall få i skolan. Ordet kunskap används inte ens i svaret. Men det är ganska typiskt för skolminister Göran Persson. Skolministern är föga intresserad av innehållet. Om innehållsfrågorna får vi alltså inga besked. Frågor som rör skolans mål, innehållet i skolans arbete och de kunskaper som eleverna behöver är centrala. De blir också allt viktigare när besluten om skolan i övrigt skall decentraliseras. Jag vill framhålla att vi moderater anser att decentraliseringen skall gå ännu längre. Vad skolministern gör är att han flyttar beslutandet från en nivå till en annan -- nämligen till kommunpolitikerna. Vi moderater vill låta varje skola själv besluta om inriktning, om arbetsformer och om hur man skall styra verksamheten. Men målen måste först bli klarare. Dessutom måste läroplanen bli tydligare. Eleven skall kunna välja -- pengarna skall bildligt talat levereras vid skolporten. Skolministerns förändringsarbete beträffande skolsystemet börjar i fel ände. Först borde alltså målen och läroplanen vara klarlagda. Sedan kommer det övriga. Det är ett stort problem i dag att skolans mål inte tillräckligt klart anger att huvuduppgiften är att ge kunskaper och färdigheter. Läroplanen har inte visat sig vara tillräckligt tydlig. Den har inte varit tillräckligt tydlig i ett decentraliserat system. Lgr 80 innebar en välgörande och välkommen uppstramning. Om ett borgerligt styre hade fått fortsätta skulle användningen av den ha varit annorlunda. Alltmer har lagts in i skolan efter krav från utbildningsbyråkratin, politiker av skilda slag, samhällsdebatten och olika trender. Både nya moment och aktiviteter av olika slag har förts in utan att annat har tagits bort. Skolans kunskapsförmedlande roll har nedtonats. Ämnen läses i block. Vissa ämnen åsidosätts, som också den nationella utvärderingen visar. Religionskunskap och samhällskunskap t.ex. finns knappast i 30 % av årskurserna 4 och 5. Ytlig orientering får ersätta grundliga kunskaper. Hemuppgifterna används inte överallt som ett naturligt hjälpmedel när det gäller att öva och lära. Allt detta leder till att läroplanerna måste lyfta fram skolans centrala uppgift. De måste vara tydliga, och de måste klart ange vad eleverna skall kunna. Det leder inte alls till den torftighet och betoning av drill och ensidig färdighetsträning som Ylva Johansson fruktar. Jag håller dock helt med om att skolans undervisning måste syfta till en djupare förståelse hos eleverna och att den måste ge eleverna kunskaper som de själva kan använda. Detta måste självfallet anges i en tydlig läroplan -- annars är den inte tydlig nog. Men man kan inte skapa förståelse hos eleverna och ge dem användbara kunskaper om de inte har grundliga baskunskaper och basfärdigheter. Där måste läroplanen vara utomordentligt tydlig. Vi gör eleverna den allra största otjänst om vi får dem att tro att de kan klara sig med en övergripande orientering utan grundläggande kunskaper, som oftast måste nötas in. Förståelse, helhetssyn, överblick och möjlighet till kritisk granskning får man bara om det finns ett gediget kunnande i botten. Att förespegla något annat är att lura eleverna. Multiplikationstabellen måste så att säga sitta hos var och en för att det skall gå att klara matematiken. Tema på verb måste man också behärska för att kunna uttrycka sig begripligt på främmande språk osv. Öva stavning måste man även för att kunna skriva så, att andra förstår vad man har skrivit. Så till arbetssättet i skolan. Ja, övergripande principer för hur undervisningen skall bedrivas bör anges i läroplanen. I övrigt skall man inte föreskriva arbetssätt. Hur arbetet konkret skall bedrivas hör ju intimt samman med lärarens personlighet, elevernas behov och det avsnitt av ett ämne som skall behandlas. Alla som arbetar i skolan vet att läraren måste arbeta på olika sätt i olika grupper och med olika moment. Om vi stärker skolans uppgift att ge kunskap genom tydliga mål och läroplaner kan vi med förtroende överlåta på lärarna att arbeta så, att målen nås. De kommer att söka sig fram till de arbetsformer som är bäst när det gäller att nå uppsatta mål. Herr talman! Jag vill till sist ställa tre frågor till skolministern: 1. Kommer skolans kunskapsförmedlande uppgift att lyftas fram i läroplansöversynen? 2. Kommer ämnena att stärkas i skolministerns läroplansarbete eller fortsätter den s.k. blockläsningen i SO och NO, som kan innebära att vissa ämnen sätts åt sidan, såsom rapporter i den nationella utvärderingen nu utvisar? 3. Kommer hemuppgifterna att tydligt lyftas fram som ett självklart arbetssätt för skolan?

Herr talman! Till Ylva Johansson vill jag säga att hennes sätt att föra debatten visar hur svår frågan egentligen är. Det finns inte några enkla svar eller enkla angreppssätt. Å ena sidan finns det saker i dagens läroplan som är bra. Där finns det sådant som vi inte vill missa. Å andra sidan finns det saker där som vi borde kunna lyfta ut. Jag är inte tvärsäker. Det skall jag medge. Jag är heller inte på något sätt ute efter att driva en linje som leder till konfrontation. Jag tror i stället att det vore bra om vi kunde komma fram till en samstämmighet. Men det är uppenbart -- och det framgår när man tittar på dagens läroplan och på hur den fungerar -- att förhållandena inte är i takt med det förändringsarbete som vi nu bedriver inom skolan och som egentligen är ett uttryck för en stor förändring tvärsigenom den gemensamma sektorn. Detta arbete bygger på att de som utnyttjar verksamheten, som får del av den -- eleverna och deras föräldrar -- ställer allt större krav på inflytande. De som skall möta dessa krav är lärarna, de professionella i verksamheten. Lärarna måste få ett utrymme inom det regelverk som fastställs av riksdag och regering och som ger dem förutsättningar att möta uppdragsgivarna i en vettig dialog. De skall inte behöva säga: Så får jag inte göra och så kan jag inte göra, därför att skolöverstyrelsen, riksdagen eller regeringen har bestämt det. Tydliga ramar -- ja. Och inom fastställda ramar skall det finnas ett mycket stort förtroende för de professionella i skolans verksamhet. Det är det principiella resonemanget i den ansvarsproposition som riksdagen antog i december månad. Det är på den grunden som jag bygger när jag skriver direktiven till den läroplansöversyn som skall göras, vars syfte inte är att titta enbart på grundskolan utan också, för första gången vid samma tillfälle, på gymnasieskolan, vuxenutbildningen och, som det står i den i går presenterade budgetpropositionen, förskolan. Det handlar alltså om ett samlat resonemang utifrån en och samma grundläggande utgångspunkt för hela den verksamhet som samhället har för att fostra och utbilda barn och ungdomar. I detta utomordentligt attraktiva läge befinner vi oss just nu. Vissa saker i samhällsutvecklingen måste få slå igenom i läroplanen. Utöver detta med professionalismen och förtroendet för dem som arbetar inom verksamheten, som är en nödvändig förutsättning, tar jag naturligtvis fasta på det som Ann-Cathrine Haglund pekade på, nämligen nödvändigheten av att tydliggöra baskunskaperna. Det har ju pågått en process i den riktningen. Nu skall vi se till att det klart och tydligt skrivs in. Det här är också kopplat, vill jag påstå, till det resonemang som vi just har startat om betygsfrågorna och som skall ses i samma ljus. Skall vi ha målrelaterade betyg i skolan, som betygsutredningen nu tittar på, kräver det naturligtvis också en tydlighet hos läroplaner och kursplaner. I övrigt kommer naturligtvis den starka och snabba internationaliseringen att slå igenom i läroplansöversynen. Jag har talat väldigt mycket om vad jag ser som kunskapsområden som kommer att växa i betydelse, mot bakgrund av internationaliseringen. Det är språken, helt naturligt. Inte bara de främmande språken, utan också vårt eget modersmål, som naturligtvis i en tid av internationalisering behöver stärkas och även på lång sikt skyddas. Det är bakgrunden, i den meningen att jag måste kunna orientera mig i tiden. Hur ser mitt kulturarv ut? Hur ser den historia ut som är kopplad till mitt land, till min bygd, till mina föräldrars uppväxt? Hur orienterar jag mig på så sätt i tiden inför en utveckling där vi i allt större utsträckning kommer att söka oss ut i världen, med alla möjligheter det innebär? I ett sådant perspektiv är kultur, kulturarv, historia någonting som kommer att lyftas fram i läroplansöversynen. Jag har också pekat på de ekologiska frågeställningarna. Även de kommer att vara stora i läroplansöversynen. Där har vi den gigantiska utmaning som vi alla står inför. Om inte vi eller våra barn hanterar den på ett klokt sätt, kommer vi inte att ha en värld att leva i. Det vet vi om. Vi kan inte fortsätta på samma sätt som i dag. För att förändra ett sådant beteende som man bär med sig som medborgare eller konsument krävs kunskap. Den kunskapen skall ges i skolan. Ett skolsystem i framtiden kommer inte att vara legitimt eller trovärdigt hos dem som tar del av undervisningen, om man inte tar upp de stora frågeställningarna. Där har vi några av de kunskapsområden eller ämnen, vilket man nu vill kalla det för, som vi kommer att lägga tyngdpunkten vid när vi förändrar innehållet i verksamheten. Principerna för läroplanen, principerna för hur man skall väga av mellan mål och riktlinjer, principerna för hur man skall väga av mål och riktlinjer mot kommentarer tog riksdagen ställning till så sent som för en månad sen. Dem behöver jag därför inte utveckla ytterligare.

Herr talman! Jag har inget att invända mot de ämnesmässiga betoningar som skolministern aviserar för läroplanen. Men den oro som jag har för ''tydligheten'' känner jag fortfarande. Jag är orolig för att tydligheten kan innebära en torftighet. Det behöver inte bli så, men jag känner mig trots allt inte lugnad. Det finns också en tydlighet som i debatten länge har representerats av Ann-Cathrine Haglund och som betyder att skolan blir ett nötande. Det är klart att man inte kan gå igenom multiplikationstabellen en gång och tro att eleverna kan den, men det handlar om hur skolan skall fungera. Vad är kärnan i skolans verksamhet och hur fungerar den? Jag tänker då inte på vilka ämnen som utgör kärnan, utan på hur man arbetar. Jag är orolig för de propåer som finns om en läroplan där kunskapen är kvantifierad. Det finns propåer om att procentgränser skall gälla för det antal fel man får ha i multiplikationsräkning av olika svårighetsgrad, antal oregelbundna verb man skall kunna, tidsgränser för den tid en elev behöver för att läsa en text av olika svårighetsgrad och tillgodogöra sig innehållet. Den typen av kvantifierade kunskapsmål vill jag inte se i en framtida läroplan. Det menar jag är att styra skolans verksamhet åt fel håll. Jag är också orolig för kopplingen till målrelaterade betyg, naturligtvis är jag det. Jag är orolig för de konsekvenser det kan få för läroplanen. Jag är rädd att det skall ge en läroplan där betoningen blir mycket stor på kvantifierade kunskapsmål som behövs för ett målrelaterat betygssystem. Samtidigt säger man att det skall råda en lokal frihet. Då kopplas friheten enbart till arbetsformerna och inte till urvalet av stoff. Därmed tycker jag att läroplanen får en felaktig betoning. I det fallet känner jag fortfarande oro för vad tydligheten innebär. Jag menar att det är viktigt att kunskapsinnehållet inte frikopplas från användandet av kunskap. Det är därför jag är rädd för torftiga kunskapsmål som inte är kopplade till att man verkligen kan använda sina kunskaper, utan som är kopplade till sådant som man lätt kan mäta vid ett skriftligt prov. Nu menar inte jag att skolministern har sagt att det skall bli så. Men jag känner fortfarande en oro åt det hållet. Litet av min fråga om tydligheten kvarstår. Naturligtvis tycker jag att det är bra med en mångfald av arbetsformer. Jag vill inte, som jag sade i mitt inledningsanförande, ha en centralstyrning av arbetsformerna. Men jag vill att man tydligt skall säga hur skolans arbete skall gå till, vilka värderingar som skall ligga till grund; elevaktivt arbetssätt, undersökande arbetssätt, ingen ensidig betoning av katederundervisning osv.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att skolministern betonar baskunskaper, basfärdigheter, språken, svenska osv. Jag tycker att det är viktigt. Men jag tror också att det finns anledning att se till att man verkligen betonar kunskapsförmedlandet i dessa avseenden. Ylva Johansson är rädd för en skola med ''nötning''. Men skall eleverna få djup förståelse, skall de få överblick, skall man ge dem redskap att kritiskt granska, måste man faktiskt se till att de kan basfakta. De måste ha grundliga kunskaper först. Min förhoppning är att läroplanen skall vara tydlig på denna punkt. Vi måste ge eleverna grundläggande kunskaper. I dag är det för mycket av ytlig orientering. Vi lämnar eleverna i sticket. Dessa grundliga kunskaper skall leda till förståelse, överblick och kritisk granskning. Mina frågor kvarstår. Skolministern svarade inte på om ämnenas ställning kommer att stärkas i skolan. I och med att man undervisar i block är risken uppenbar, vilket också har visat sig i de rapporter som nu har kommit från den nationella utvärderingen, att vissa ämnen åsidosätts och att det blir en ytlig orientering. Det är oerhört viktigt att läroplanen slår fast ämnenas roll, att varje ämne skall ha sin tid och sitt innehåll. Jag fick heller inget svar på frågan om hemuppgifterna. Skall vi stärka baskunskapernas och basfärdigheternas roll i skolan, har hemuppgifter från början en mycket viktig roll. Det är fråga om att hos eleverna skapa en vana till självständigt arbete, enkelt i början och så småningom alltmer självständigt. Eleverna skall ha möjlighet att repetera hemma det som har gåtts igenom i skolan, göra studiebesök eller vad det kan vara som kan ingå i hemuppgifterna. Hemuppgifterna grundlägger den goda vanan. Hemuppgifter finns naturligtvis i skolan i dag, men på mycket varierande sätt. Det är synd, för hemuppgifterna ger en chans för eleverna att befästa det som skolan har lärt ut.

Herr talman! För dem som inte är skolpolitiker och till äventyrs lyssnar på en sådan här debatt tror jag att den framstår som litet obegriplig. Vi håller på att på något sätt positionera oss omkring vissa, om inte slagord så åtminstone signalord. Några säger sig stå för ämneskunskaper, andra skall stå för överblick och helhet. Jag skulle tro att detta också är en obegriplig debatt ute i skolorna. Skolpolitiken är i det här sammanhanget litet i otakt med vad som faktiskt händer i landet i övrigt. Det är inte det ena eller det andra. Det är inte så att någon står för kunskaper och att någon annan inte står för kunskaper. Ylva Johansson har precis som Ann-Cathrine Haglund naturligtvis de bästa avsikter och vill att ungarna skall lära sig så mycket som de över huvud taget kan, så mycket som deras kapacitet och förmåga över huvud taget ger dem anledning till. Det är också min utgångspunkt. Här finns naturligtvis ingen som helst anledning att skapa en läroplan som skulle bli så pass torftig, därför att den är så enkel, att den på något sätt utgjorde något slags kommando, innebar något slags miniminivå eller minsta gemensamma nämnare. Det är inte ambitionen. Dit skall vi inte komma, utan precis som jag har uttryckt det i ansvarspropositionen, i remissbilagan till översynen av statsbidragssystemet har vi de högsta ambitionerna. Men vi vet om att dagens läroplan är så konstruerad och skriven, att den är en politisk kompromiss. Den politiska kompromissen bär ofta den prägeln att man kan läsa den litet si och så. Det är rätt anmärkningsvärt att Ann-Cathrine Haglund här säger att om den läroplan som faktiskt är fastställd av regering och riksdag och som skulle gälla som rättesnöre ute i landet hade fått gälla, vilket den tydligen inte gör, så hade allting blivit bra. Det hade blivit bra just därför att det var Britt Mogård som signerade den läroplanen. Vi som var med vid det tillfället vet att det första som hände när den blev antagen var att den dåvarande moderate statssekreteraren gick ut och sade att den inte var särskilt bra. Så är historien. Det är bra att Ann-Cathrine Haglund i dag har kommit till slutsatsen att Lgr 80 är en produkt som faktiskt till sina texter är någonting som vi kan bygga vidare på, det har jag för avsikt att göra också. Jag tycker att den är bra som jag läser den. Men det är mycket otydliga adresseringar i läroplanen. Exempelvis vänder man sig till figuren ''man''. Vem är det? Är det läraren, skolledningen eller skolstyrelsen? Den nästa adressaten är skolan. ''Skolan bör'', står det. Vem är skolan? Är det läraren, rektorn eller vem är den? Det är den här typen av slafsiga skrivningar, eller skall vi säga politiskt kompromisspråk, som vi bör rensa bort. Vi skall naturligtvis akta oss för att hamna i en fälla där vi kvantifierar. Jag är inte alls lugn på den punkten. Det finns anledning att vara på sin vakt. Det vore faktiskt i en så väldigt stor fråga som en läroplansöversyn oklokt att inte vara väldigt öppen, att inte så att säga ta sådana varningar som Ylva Johansson reser på allvar. Det kommer jag faktiskt att göra. Det ställdes här en rad konkreta frågor, och några hinner jag svara på. Beträffande hemuppgifterna: När jag började som skolminister fick jag faktiskt en fråga utifrån något slags allmänprogressivt perspektiv, där det ansågs att hemuppgiften nästintill var ett övergrepp gentemot eleverna. Det har jag aldrig förstått. Jag har kallat hemuppgiften för läxa, och det tänker jag fortsätta att göra, för då vet folk vad det handlar om. Läxan är nödvändig i ett pedagogiskt perspektiv, för vi lär så olika och behöver så olika tid för inlärning. De barn som inte hinner få kunskaperna inpräntade under lektionstiden behöver ha tid hemma tillsammans med föräldrarna. Här spelar det ingen roll vilken utbildningsbakgrund föräldrarna har. Alla kan hjälpa sina barn med läxorna. Vi vet av forskning att de föräldrar som ägnar den typen av omsorg åt sina barn, oavsett deras egen utbildningsbakgrund, kommer också att få uppleva att deras barn lyckas bra i skolan. Läxan är och förblir viktig, det har den alltid varit därför att de barn som vi har i skolan ser olika ut och behöver olika tid för inlärning. Det är naturligtvis ingenting annat än sunt förnuft, varken progressivt eller reaktionärt. Så skall det vara, och så har det alltid varit -- lyckligtvis. Trots att vi har fört debatter i denna kammare om det ena eller det andra har man ute i skolvardagen alltid stretat på utifrån vad man vet är nödvändigt för de ungdomar som man möter i skolan. Detta om den saken. Det som efterlyses av Ylva Johansson tydlighet i avvägningen mellan riktlinjer och mål -- finns uttryckt i texterna redan. Jag hänvisar bl.a. till ansvarspropositionen men också till den remissupplaga som vi skickade ut inför statsbidragsöversynen, där vi listade exempel på riktlinjer och mål, alltså precis det som Ylva Johansson efterlyser. De riktlinjerna skall finnas i läroplanen, och de skall vara bindande för arbetets utförande, det är självklart. När man då granskar vad det här egentligen handlar om så tror jag att man skalar bort den politiska retoriken.

Herr talman! Jag vill först tacka för Göran Perssons senaste inlägg och erkännandet av behovet av vaksamhet och uppmärksamhet i de frågor som jag har väckt. Det tar jag till mig. Men jag vill litet protestera mot att jag skulle vara ute efter att inta en fastlåst position, för det är jag definitivt inte. Jag tycker också att det är litet orättvist att beskylla mig för att jag vill ägna mig åt politisk retorik, för jag vill föra en diskussion -- jag hoppas att det är tydligt -- om dessa frågor. Jag tycker det är angeläget just med en diskussion, inte fastlåsta positioner. Jag är inte motståndare till förändringar i läroplanerna, särskilt inte när det gäller gymnasieskolans läroplan som är i stort behov av förändringar, anser jag. Jag tycker att det huvudsakligen är en sund utveckling som vi nu är inne i på skolområdet. Otydliga adresseringar skall naturligtvis göras tydligare, och många andra förändringar behövs. Trots detta finns det problem kvar, även om jag erkänner behovet av förändringar och förnyelse av läroplanerna. Jag tror inte att Ann-Cathrine Haglund och jag är oense om behovet av grundläggande kunskaper, men jag tror att Ann-Cathrine Haglund och jag är oense om hur inhämtandet av baskunskaperna skall gå till. Det spelar ju så stor roll hur det går till när man skaffar sig de grundläggande kunskaperna, för man skaffar sig också andra kunskaper i skolan -- om värdet av sig själv, hur man ser på kunskaperna i allmänhet, hur man ser på sin egen förmåga, vad man tror att man kan, vad man tror om demokrati osv. Dessa kunskaper får man sig samtidigt som man tillägnar sig andra grundläggande kunskaper. Det är för många människor minst lika grundläggande som att läsa och skriva. Om det är bristfälligt i det avseendet kan det hämma ett aktivt liv som vuxen. Bakgrunden till min interpellation är att många lärare har hört av sig till mig, och förmodligen också till andra som sysslar med skolfrågor, och är oroliga. Vi vet att det finns lärare som känner sig ensamma i sitt arbete och som känner att den enda tröst de har är att det sätt som de arbetar på står skrivet i Lgr 80, även om det finns andra propåer om att man inte skall arbeta på det viset. Dessa lärare är rädda för att det som står i Lgr 80 skall försvinna och att de hamnar i kylan. Jag hoppas att de inte skall behöva bli besvikna.
Herr talman! I varje debatt som vi för med skolministern vill skolministern anklaga oss för något och skjuta in oss i ett hörn. Jag tycker att det är skolministern som positionerar. Jag är dock tacksam för omdömet att Ylva Johansson och jag har de bästa avsikter. Så till Lgr 80. Jag sade inledningsvis att när Lgr 80 kom innebar det en mycket välgörande och välkommen uppstramning. Kolossalt mycket av det som står i Lgr 80 är mycket bra. Det är glädjande att skolministern vill bygga vidare på den och använda det som står där. Men samtidigt har utbildningsbyråkratin lagt in en annan tolkning, vilket gjort att skolans kunskapsförmedlande roll har nedtonats framför annat. Därför behövs det tydligare skrivningar, därför behöver skolans mål klarare utsägas. Huvuduppgiften är att ge kunskaper och färdigheter. Det som skolministern sade om läxor, hemuppgifter, var bra. Jag hoppas att signalerna klart kommer att framgå av läroplanen. Så till det som Göran Persson inte svarade på, nämligen min fråga om hur det blir med ämnena och ämnesstudierna. Det går bra att säga att man skall satsa på basfärdigheterna och baskunskaperna. Men om eleverna läser ämnen i block och man intelåter vissa ämnen få sin roll utan åsidosätter den och om undervisningen bara blir en ytlig orientering, då får man inte basfärdigheter och baskunskaper i dessa ämnen. Jag har tidigare försökt debattera med Göran Persson om den rapport gällande den nationella utvärderingen som har kommit och som visar att religionskunskap och samhällskunskap och också de s.k. mjuka delarna av de naturorienterade ämnena har satts åsido. Det kan vara tecken på mycket, bl.a. på att man läser dem i block och att vissa ämnen, som är litet svårare att undervisa i, skjuts åt sidan och inte får det utrymme som de skall ha, så att eleverna faktiskt inte får just någon undervisning alls i dessa ämnen.
Herr talman! Jag vill först ta upp Ann-Cathrine Haglunds sista synpunkter om ämnena. Hon har alldeles rätt i att vi har diskuterat detta förut här i kammaren. Jag har då sagt, och jag säger även nu, att vi håller på att utvärdera detta. Vi gör en omfattande utvärdering. Det är ett näst intill helt nationellt täckande forskningsprojekt som går igenom hela verksamheten i den svenska grundskolan. Det är naturligtvis mycket svårt att ha en principiell uppfattning om det ena eller det andra när det gäller avvägningen mellan ämnen och ämnesövergripande verksamhet innan vi har fått den kompletta genomgången av detta material. Annars är jag i detta avseende, innan vi har fått utvärderingen, principiellt anhängare av det resonemang som förs i Lgr 80, som nu även prisas av Ann-Cathrine Haglund, i vilken det finns riktlinjer för hur man ser på den här verksamheten. Låt oss emellertid avvakta utvärderingen för att se om det har gått snett. Och om det har gått snett och inte fungerar så skall vi självfallet rätta till det, eftersom det är de bästa kunskaperna för barn och ungdomar som vi eftersträvar. Till Ylva Johansson vill jag säga att jag inte beskyllde henne för att utöva någon retorik i den meningen att jag sade att man ville positionera sig osv. Det var snarast fru Haglund som jag avsåg i den delen av mitt inlägg. Det kanske framgår för den som läser protokollet. Sådant som vi gör i läroplaner och läroplansöversyner skall hanteras av människor. Vi har haft en mycket omfattande statlig såväl central som regional utbildningsadministration som har hanterat detta. Den har i många stycken gjort ett bra arbete. I en del delar har detta arbete varit mindre lyckat. Nu har vi gjort radikala förändringar i den verksamheten. Det känner alla till. Nu lyfter vi ut ansvaret till de professionella. Inför den översyn som vi nu gör tycker jag ändå att det känns bra att kunna konstatera att det är åtminstone två saker som vi, jag och de två som finns så att säga på var sida av mig i det politiska spektrat, i allra högsta grad tycks vara överens om. Det ena är, vilket både Ann-Cathrine Haglund och Ylva Johansson har sagt, att vi är inne i en intressant och bra principiell utveckling för den svenska skolan i och med den decentralisering som nu sker. Det andra är att vi skall bygga vidare på Lgr 80, som i sina grunddrag och i sin grundinställning uttrycker sådant som vi är överens om i den svenska skolan. Vad vi nu skall göra är att renodla och göra tydligare så att detta också kan användas som underlag för en utvärdering.

Herr talman! Lars Norberg har frågat mig dels vilken politik regeringen avser att i fortsättningen driva när det gäller statliga företag som är innehavare av naturliga monopol, dels hur regionalpolitiska och fördelningsmässiga hänsyn skall tas om monopolföretagen ombildas till aktiebolag. De statliga affärsverken är i dag sju, nämligen postverket, televerket, statens järnvägar, sjöfartsverket, luftfartsverket, statens vattenfallsverk och domänverket. Det tidigare affärsverket FFV har nyligen ombildats till aktiebolag. Det finns ingen entydig princip bakom valet av affärsverksformen. Flertalet statliga affärsverk får dock ses som viktiga delar av samhällets infrastruktur. Det har från början funnits starka inslag av naturliga monopol i verksamheten. Graden av monopol varierar från verk till verk. Även i andra avseenden finns det stora olikheter mellan verken, vilket har lett till skilda organisatoriska lösningar och styrformer. Jag skall inte gå in närmare på de enskilda verken, av vilka flertalet för övrigt hör till kommunikationsdepartementets område. Jag begränsar mig till några principiella synpunkter på de viktiga frågor som Lars Norberg tar upp. Allmänt gäller att förutsättningarna för affärsverken har förändrats under senare år. Det ställs ökade krav på marknadsanpassning, samtidigt som inslagen av monopol eller monopolliknande verksamheter minskar. Marknadsanpassningen har flera aspekter. Affärsverken måste i allt större utsträckning anpassa sin produktion av varor och tjänster till kundernas önskemål. Den snabba tekniska utvecklingen gör att verksamheten inte kan begränsas till det ''kärnområde'' där affärsverket från början hade en monopolliknande ställning. Detta har fört med sig en diversifiering och därmed också att en ökande del av verksamheten bedrivs i konkurrens med andra företag. Det råder allmän enighet om att den konkurrensutsatta verksamheten inte skall subventioneras av sådan verksamhet där affärsverket alltjämt har en skyddad ställning. Särskilt näringsfrihetsombudsmannen har med skärpa hävdat att affärsverkens konkurrensutsatta verksamhet bör särredovisas, helst i aktiebolagsform. I samma riktning verkar önskemålet om samarbete med olika intressenter inom landet. När sådant samarbete ges fastare form leder det i regel till bildandet av särskilda bolag. Som exempel kan nämnas samarbetet mellan Vattenfall och vissa kommuner eller mellan televerket och Ericsson. Jag kan också peka på att flera av affärsverken arbetar på områden där den allmänna tendensen till internationalisering är särskilt stark. Ett samarbete med utländska intressenter kan underlättas om den egna verksamheten bedrivs i former som är internationellt vedertagna. En tredje faktor är statens strävan till effektivare kapitalförvaltning. Denna strävan har sin grund både i det statsfinansiella läget och i önskemål om ett effektivare resursutnyttjande i samhället. Det finns bärande samhällsekonomiska skäl för staten att tillämpa ett marknadsmässig avkastningskrav på de statliga kapitaltillgångarna. Ett sådant krav kan t.ex. leda till en mera rättvisande prissättning, och därmed också skapa förutsättningar för en långsiktig lönsamhet inom branscher där de statliga företagen verkar. Sådana motiv har haft stor betydelse bl.a. vid tillkomsten av det nuvarande systemet för ekonomisk styrning av Vattenfall. Jag har här pekat på tre faktorer som på något årtionde radikalt har ändrat förutsättningarna för de statliga affärsverkens verksamhet. Även de verk som tidigare hade utpräglad monopolkaraktär måste nu i stor utsträckning arbeta på marknadens villkor. Ett yttre tecken härpå är att allt större delar av verksamheten numera bedrivs i aktiebolagsform, varvid affärsverket fungerar som moderföretag i koncerner. På grundval av verksledningskommitténs arbete fastställdes år 1987 generella riktlinjer för styrning och finansiering av de statliga affärsverken som innebar bl.a. ökad målstyrning, rullande treårsplanering och ändrade finansieringsformer . En grundtanke bakom reformen var att förhållandena inom de statliga affärsverkskoncernerna skulle anpassas till vad som gäller inom näringslivet. Därmed skulle en ökad effektivitet kunna nås, samtidigt som bättre förutsättningar skulle skapas för lika konkurrensvillkor mellan statligt och privat företagande. Sedan år 1987 har arbetet fortsatt med att finna lämpliga verksamhetsformer för vart och ett av de berörda verken. Som jag nyss nämnt har detta redan lett till att affärsverket FFV har ombildats till aktiebolag. Regeringen har nyligen aviserat en liknande ombildning av Vattenfall, varvid dock avsikten är att stamlinjenätet samtidigt skall ges en mer fristående organisation . Förslag i frågan kommer att läggas fram under våren. har kommunikationsministern redogjort för den pågående översynen av affärsverken inom kommunikationsdepartementets område. Syftet med arbetet är att utveckla möjligheterna till en bättre tillämpning av både företagsekonomiska och politiska styrmedel. En viktig del av arbetet är att precisera vilka krav på affärsverken som betingas av statens roll som ägare -- dvs. de företagsekonomiska kraven på avkastning m.m. -- och vilka krav som betingas av statens roll som uppdragsgivare och beställare. De senare kraven avser bl.a. service och kvalitetsnivå. I översynen skall särskilt behandlas frågan om affärsverkens sociala och regionalpolitiska ansvar på grundval bl.a. av det förslag som lades fram av post och teleutredningen förra året. Avsikten är att kostnaderna för dessa åtaganden skall särredovisas så att riksdagen lättare skall kunna ta ställning till dem. I översynen kommer också affärsverkens nuvrande organisation och framtida organisationsform att behandlas. Det är inte möjligt att i dag ange när det slutliga resultatet av översynen kommer att kunna redovisas. Mitt svar på Lars Norbergs första fråga kan sammanfattas så här. De statliga affärsverken bedriver verksamhet av vitt skilda slag, och det kan bli aktuellt med olika slag av organisatoriska lösningar. En genomgående tendens är dock att de skäl som ursprungligen talade för affärsverksformen försvagas, bl.a. genom den snabba tekniska utvecklingen och internationaliserinen. Regeringen kan därför komma att lägga fram förslag om en ombildning, helt eller delvis, av affärsverk också i andra fall än de som hittills har beslutats eller aviserats. Med anledning av Lars Norbergs andra fråga vill jag särskilt betona att möjligheterna för staten att i sin affärsverksamhet ta hänsyn till sociala och regionalpolitiska mål inte är beroende av verksamhetens organisationsform, dvs. om den bedrivs som affärsverk eller som statsägt bolag. Däremot påverkas givetvis sättet att styra verksamheten. Affärsverken är statliga myndigheter, och regeringen har rätt att besluta om föreskrifter för verksamheten. Denna möjlighet saknas när det gäller aktiebolagen, som är självständiga rättssubjekt, vilkas verksamhet regleras främst genom aktiebolagslagen. Trots detta finns det goda möjligheter för staten att verka genom aktiebolag även på områden där andra hänsyn än rent affärsmässiga väger tungt. Jag kan peka på det s.k. offertförfarandet, som innebär att ett bolag genom avtal åtar sig vissa uppgifter av samhällelig karaktär. En annan väg är att staten i sin roll av ägare för in särskilda föreskrifter i bolagsordningen. Det finns en rad exempel på aktiebolag som har utpräglade samhällsuppgifter; jag kan nämna Apoteksbolaget, SAKAB och Svensk Bilprovning. Riksdagen ges fortlöpande möjlighet att påverka de mål och riktlinjer som gäller för verksamheten inom dessa aktiebolag.

Herr talman! Jag tackar industriministern för det utförliga svaret, som trots längden kanske inte ger så många upplysningar som jag hade hoppats på. Jag borde kanske ha riktat mig till kommunikationsministern med min fråga, eftersom det inom hans ansvarsområde finns både de flesta och tydligaste exemplen på den konflikt som föreligger mellan konkurrensutsatt verksamhet och naturliga monopol. Tidningen Ekonomisk debatt nådde mig med posten i går. I den finns en annons som också har förekommit tidigare. Det är televerket som annonserar: ''Vi spelar hellre finans än monopol''. Vidare säger man att man har konkurrens på varje område. Jag skulle vilja se den som kommer ut till den glesbygd där jag bor och konkurrerar om att få sätta upp linjer för min privattelefon. Jag skulle också vilja se den som här i Stockholmsområdet ger sig ut och konkurrerar med televerket om linjerna till de hundratusentals privattelefoner som finns i detta område. Jag har vänt mig till industriministern därför att mitt huvudintresse ligger på energisidan. På energisidan finns Vattenfall och Swedegas, som är typiska exempel på naturliga monopol, vilka ligger inom industriministerns ansvarsområde. Jag tycker att svaret på min fråga om hur regeringens policy ser ut när det gäller att hålla i sär naturliga monopol från konkurrensverksamhet är ganska vagt. Regeringen har ingen bestämd åsikt om hur man skall förfara med naturliga monopol. Man kan välja olika slags organisatoriska lösningar, sade industriministern. Detta är ju icke särskilt upplysande. Det är en alltför sangvinisk hållning, tycker jag. Regeringens skyldighet är att vaka över att de naturliga monopolen, där inte någon konkurrens är möjlig, bedrivs på ett för medborgarna acceptabelt sätt. Då vore det värdefullt om staten hade vissa normer att gå efter när det gäller sådan verksamhet. Just nu när man står i begrepp att omorganisera Vattenfall, hade det varit utomordentligt värdefullt om man hade startat med att diskutera igenom de normer som skall gälla i fråga om monopolverksamheterna. Staten har ansvar för att det finns en lagstiftning som förhindrar att icke bara statliga utan också kommunala och privata monopol på ett ohemult sätt suger ut sina kunder eller vansköter sin verksamhet. Jag omformulerar därför min fråga: Vore det inte rimligt och ansvarsfullt att staten sökte utarbeta en enhetlig policy för naturliga monopol? Vore det inte på sin plats i den omorganisation av Vattenfall som nu är aktuell att ge stamlinjenätet inte bara en fristående organisatorisk form utan att helt skilja ut detta från konkurrensverksamhet? Vi miljöpartister vill gärna ha konkurrens där konkurrens är möjlig. Samtidigt tror vi att det är skadligt att blanda ihop konkurrensverksamhet och monopolverksamhet inom samma verksamhetsområde. Det borde inte ens få förekomma inom samma koncern. Medger industriministern att detta vore en sund princip? Att Vattenfall och televerket strävar efter att bygga upp imperier som alltmer får karaktären av konglomerat är i och för sig naturligt. Så gör varje företagsledning som vill få sitt företag att växa. ''Vi spelar hellre finans än monopol'', förkunnade televerket, och det överraskar inte. Det är roligt att vara med och leka bland de stora pojkarna och väldigt bra att kunna föra över vinster från monopolverksamheten till den finans eller konkurrensverksamhet som man också sysslar med. Jag anser alltså att en sådan verksamhet skall stå under statens kritiska kontroll. Televerket håller dessutom på att bygga upp ett stort antal lokala kabel--TV-nät. Där förhåller det sig på samma sätt. När dessa kabel--TV-nät väl är uppbyggda kommer de att utgöra lokala och naturliga monopol. Det är nog dags för regeringen att låta kvasten gå och bringa ordning i huset i enlighet med näringsfrihetsombudsmannens önskemål. Industriministerns svar på min andra fråga är inte heller särskilt tillfredsställande. Jag tror inte att naturliga monopol skall ha en sådan ofullständig kontroll som den som industriministern anger. Föreskrifter i bolagsordningen är inte tillräckligt. Jag rekommenderar en studieresa till marknadsekonomins förlovade land USA. Där har man en mycket sträng kontroll av de naturliga monopolen, i varje fall inom elkraftsområdet, i form av medborgarkommissioner, s.k. rates commissions. Det är en grannlaga uppgift att fastställa taxor i ett nät som täcker både stad och landsbygd. De exempel som industriministern anför, Apoteksbolaget, SAKAB och Svensk Bilprovning, är inte några bra exempel. Inget av dessa företag utgör ju naturliga monopol. Här kan staten vilken dag man önskar tillåta ett konkurrerande företag att etablera sig -- givetvis på villkor att verksamheten sker inom de ramar som dikteras av vad som är samhällsmässigt acceptabelt. I detta sammanhang vore det intressant att få veta hur taxesättningen skall övervakas i distributionsbolag för elström, som drivs i aktiebolagsform. Kan jag få svar på den frågan?

Herr talman! Eftersom Lars Norberg riktat dessa frågor till mig, som inom mitt departement bara har ansvar för några av affärsverken, har jag valt att svara rent principiellt. När det gäller verksamheten inom resp. affärsverksområde är det viktigt att man där diskuterar de praktiska problem som finns när organisations eller associationsformer skall ändras. Jag tror inte att det går att dra upp några principiella riktlinjer som sedan strikt kan tillämpas på alla affärsverksområden. Det skiljer ganska avsevärt mellan affärsverkens samhällsuppgifter. Vad gäller det affärsverk som vi nu har bolagiserat, FFV, visade det sig ju att myndighetsuppgifterna strängt taget försvann och att de lika väl kunde lösas i aktiebolagsformen och att den lilla del av verksamheten som utgjordes av myndighetsfunktion lätt kunde föras över till andra verksamheter. Detsamma gäller naturligtvis Vattenfall. Där är inte sociala och regionalpolitiska verksamheter accentuerade på samma sätt som beträffande t.ex. televerket eller postverket. Detta gör att aktiebolagsformen även där av olika skäl passar bättre när det gäller att styra verksamheten, och det skapas inte de sociala och regionalpolitiska problem som kan uppstå vid en övergång till aktiebolagsformen. Därför tror jag att det är klokt att vi när vi behandlar de här frågorna tar varje verksamhet för sig och diskuterar hur vi skall kunna få en effektiv styrning av verksamheten, t.ex. inom televerket, posten och domänverket. Vi måste fråga oss hur det skall kunna bli en effektiv verksamhet som innebär att vi förvaltar statens kapital på bästa möjliga sätt. Samtidigt måste vi diskutera hur de sociala och regionalpolitiska uppgifter som verket har klaras på bästa möjliga sätt. Går det att klara det hela i en annan organisationsform än affärsverkets, och vilka är då förutsättningarna? Jag tror att vi i varje enskilt fall får se på det hela ganska pragmatiskt, och jag är inte säker på att det alltid går att överföra affärsverksverksamheten till aktiebolagsformen. Därför kan jag inte glädja Lars Norberg med att ge en generell, principiell deklaration om hur monopolföretagen skall behandlas. Jag kan inte heller ge en principiell deklaration att vi inte kan ha monopolverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet i samma företag. Jag tror att det här blir fråga om att vara ganska pragmatisk för att nå det mål som är viktigt för medborgarna och skattebetalarna, nämligen att få en effektiv verksamhet som fullgör de uppdrag som den svenska riksdagen har beställt. Det hela kan ske i olika organisatoriska former. Man kan ju med hjälp av de ekonomiska medel som riksdagen ställer till förfogande köpa tjänster, inte bara genom anslag till affärsverken utan även genom köp av tjänster i olika organisationer eller hos olika bolag. Färdtjänsten är ett bra exempel. Den skall vara likadan över hela landet, och den kan faktiskt köpas av taxirörelsen. För riksdagen går det alldeles utmärkt att uppnå målet genom att styra med hjälp av de ekonomiska medlen. Vi kommer att lägga fram nya förslag i samband med tilläggspropositionen. Låt oss då konkret diskutera hur vi skall kunna nå de mål som riksdagen har uppsatt för de olika verksamheterna, hur det skall ske på effektivaste sätt och vilken organisationsform som vi skall välja.

Herr talman! Om industriministern med ''pragmatisk'' menar att man skall ta hänsyn till verkligheten instämmer jag livligt. Men det skadar ju inte att ibland också vara principiell och tänka igenom de verksamheter som man organiserar. Min uppfattning är att en ordentlig gränsdragning mellan vad som är monopolverksamhet och vad som är konkurrensverksamhet är värdefull för båda verksamheterna. Jag tror inte att man skall vara alltför pragmatisk, och jag beklagar den rädsla för principiella ställningstaganden som industriministerns anförande vittnar om. Inom industriministerns ansvarsområde återfinns Vattenfall och Swedegas AB, vilket ju i den mån det byggs ut kommer att utvecklas till ett naturligt monopol, där det blir mycket svårt att åstadkomma konkurrens. De signaler som kommer utifrån landet visar ju att Swedegas AB vid uppbyggandet av monopolet använder metoder, som i varje fall jag anser vara långt ifrån tillfredsställande. Det gäller hemlighetsfulla prissättningar och förhandlingsekonomi som mycket lätt kan leda till en mygelekonomi som vi skall akta oss för. Domänverket och FFV är naturligtvis inga bra exempel på naturliga monopol. Möjligen kan man säga att domänverket har naturligt monopol i större delen av sitt arealområde, nämligen i den svenska fjällvärlden. Där torde ingen vilja gå in och konkurrera med staten om skötseln av områdena. Men när det gäller Vattenfall tycker jag att det är oerhört viktigt att detaljdistribution är ett naturligt monopol och att det övervakas. Det gäller inte bara Vattenfalls detaljdistribution utan all detaljdistribution. Den skall behandlas lika och avskiljas från monopolverksamhet. Det skall rättare sagt vara en särskild monopolverksamhet. Stamlinjenätet är ett fullständigt naturligt monopol. I Norge skiljer man just nu systematiskt ut stamlinjenätet från all annan verksamhet. Det ligger kvar som ett statligt monopol, medan man ser till att man på elsektorn i övrigt får en fungerande konkurrens, vilket det är dåligt ställt med i Sverige. Vi behöver få en mycket bättre fungerande konkurrens, och det får man när man skiljer monopolverksamheten och konkurrensverksamheten. Färdtjänsten tycker jag inte är något bra exempel. Det är klart att staten kan köpa olika tjänster från bolag som konkurrerar med varandra. Så förhåller det sig ju inom taxirörelsen.
Herr talman! Man kan naturligtvis ställa upp en rad olika principer, om man har en enhetlig verksamhet. Men i det här fallet har affärsverken vuxit fram på grundval av olika behov. Jag tror inte att det är så enkelt att göra en principiell deklaration som täcker allt. För min del tror jag att vi får diskutera principerna för resp. område, dvs. hur det skall fungera på teleområdet, postområdet och de andra områdena. När det gäller Swedegas AB, som ju är ett bolag som har bildats av Vattenfall och en rad andra, privata intressenter, har det ju lämnats koncession. Staten har ju här ett styrinstrument, men koncessionen gäller ju inte för evigt utan är begränsad till tiden just för att man med tanke på framtiden skall kunna pröva vilken organisationsform som är lämpligast. Detsamma gäller stamlinjenätet och eldistributionen. Eftersom detta är en monopolverksamhet är det ju oerhört viktigt att det styrs av samhället, så att medborgarna betjänas på det sätt som riksdagen har åsyftat. Därför finns det också särskilda regler beträffande koncession. Tanken är ju också att stamlinjenätet skall vara en separat organisation och att Vattenfall i fortsättningen skall arbeta på samma villkor som andra kraftproducentsföretag och enligt de regler som riksdagen ställer upp. Jag är inte beredd att ge några principiella riktlinjer för hela den statliga affärsverksamheten. Jag tror att det är bäst att vi får diskutera de konkreta frågorna och principerna för varje område när propositionerna efter hand läggs fram. Det första tillfället blir i samband med tilläggspropositionen. Då skall Vattenfall och övriga saker behandlas.

Herr talman! Det är klart att det är bra med koncession, men jag menar att det inte räcker med koncession. Det tar lång tid att upphäva en koncession som en gång har givits. Det behövs ytterligare instrument för att övervaka naturliga monopol. Jag är oroad över den utveckling som sker när det gäller Swedegas utbyggnad av naturgasnätet i landet. Den sker med en enligt min uppfattning ur konsumentsynpunkt otillfredsställande kontroll. Jag tycker att vi behöver generella principer. Låt oss då diskutera de enskilda fallen. Jag vill betona att det just nu pågår förberedelser för en omorganisation av Vattenfall. Det är viktigt att omorganisationen blir sådan att det skapas en ordentlig konkurrens på de områden där det går att ha konkurrens till kundernas bästa. Jag menar samtidigt att det naturliga monopolet för Vattenfall finns i två separata delar, varav en är lokaldistribution. Där skall man ha sina monopolregler. Det gäller för övrigt också för all annan lokaldistribution där monopolreglerna inte är utvecklade på ett tillfredsställande sätt. På samma sätt skall det naturligtvis för stamlinjenätet vara en klar boskillnad i förhållande till den konkurrensutsatta verksamheten. Vattenfall är en alldeles för stor organisation och alldeles för marknadsdominerande. Verket skulle behöva delas in i flera bolag som i sin tur skulle konkurrera med varandra. Men vi får återkomma till denna fråga. Jag ser fram emot den proposition som skall komma. Jag hoppas att industriministern skall studera de amerikanska erfarenheterna när det gäller Rates commissions, som är ytterligt tillämpbara på det vi har diskuterat, liksom den omorganisation som just har sjösatts i Norge när det gäller eldistribution och ägandet av kraftbolag.

Herr talman! Jag får meddela att jag inte inom den föreskrivna tiden kommer att kunna besvara Kjell Värmland. Anledningen är att Kjell Ericsson är förhindrad att ta emot svaret vid det planerade tillfället. Jag har kommit överens med Kjell

Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat mig om jag är beredd att inför riksdagen redogöra för Låt mig först slå fast att risken för klimatförändringar är ett mycket allvarligt miljöhot. Utsläppen av klimatpåverkande gaser måste minskas drastiskt för att undanröja denna risk. Det innebär den kanske största utmaningen hittills för miljövårdsarbetet, eftersom sådana utsläppsminskningar kräver omfattande, tidskrävande och kostsamma förändringar av bl.a. Det är viktigt att hålla i minnet att utsläppen av klimatpåverkande gaser får samma effekt oavsett i vilket land de sker. Det internationella samarbetet är därför av särskild betydelse. Långtgående begränsningar av utsläppen från sektorer som är beroende av att konkurrera på en internationell marknad förutsätter internationellt samarbete. Åtgärder bör vidtas på ett kostnadseffektivt och rättvist sätt, med hänsyn till bl.a. utsläpp per invånare och tidigare utsläppsminskningar. Sverige bedriver ett aktivt arbete nationellt och internationellt för att minska riskerna för klimatförändringar. Riksdagen har beslutat om en lag om koldioxidskatt på fossila bränslen, som trädde i kraft den 1 januari i år. Koldioxidutsläppen i Sverige har minskat med drygt en tredjedel sedan år 1970, och utsläppen per invånare tillhör de lägsta bland industriländerna. Avvecklingen av ozonnedbrytande ämnen innebär en kraftig minskning av klimatpåverkan från svenska källor. Sverige har tagit initiativ till den FN-konferens om miljö och utveckling som äger rum i juni 1992 och tillhör de pådrivande länderna för en global klimatkonvention. Regeringen har aktivt medverkat vid ett antal ministermöten som behandlat klimatfrågan. I augusti 1990 var Sverige värdland när FNs expertpanel om klimatförändringar, IPCC, antog sin huvudrapport. Panelen leds av den svenske professorn Bert Bolin. Sverige har också ordförandeskapet i den arbetsgrupp som har hand om bl.a. klimatfrågorna inom den förberedande kommittén för FN I dessa sammanhang har Sverige tillsammans med andra länder i Europa verkat för starka uttalanden om utsläppsbegränsningar. Andra länder har motsatt sig sådana uttalanden. Regeringen avser även fortsättningsvis att agera för att Sverige tillsammans med övriga Västeuropa kan spela en pådrivande roll i det internationella arbetet mot klimatförändringar. På förslag av bl.a. Sverige har FNs generalförsamling lagt fast en ambitiös tidtabell för förhandlingar om utformande av en global konvention om klimatförändringar. Dessa kommer att påbörjas i februari 1991 med syfte att en sådan konvention skall kunna undertecknas i samband med FN-konferensen om miljö och utveckling i juni 1992. I denna förhandlingsprocess kommer de deltagande parterna att bl.a. successivt precisera sina åtaganden att reducera utsläppen av växthusgaser. I avvaktan på dessa förhandlingar kom den andra världsklimatkonferensen i november 1990 främst att behandla miljöproblemets allvar, vikten av forskning, industriländernas ansvar och utvecklingsländernas särskilda situation. Vad gäller utsläppsbegränsningar upprepades i huvudsak uttalanden från tidigare ministerkonferenser. Dagen före ministerkonferensen möttes EGs och EFTAs miljöministrar för allmänna överläggningar. Vid dessa överläggningar diskuterades även klimatfrågan. Sverige föreslog vid mötet att EG och EFTA utarbetar ett gemensamt program för att begränsa utsläppen av klimatpåverkande gaser. Förslaget togs emot mycket positivt. Tjänstemän från länderna inom EG och EFTA har fått i uppdrag att skyndsamt utarbeta ett förslag med denna inriktning. Ett annat resultat av mötet var att EG och EFTA till stor del kunde inta en gemensam hållning på ministerkonferensen och därmed sätta press på de länder som inte är beredda till åtaganden om utsläppsbegränsningar.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. I detta svar beskrevs inte någon svensk strategi och inte någon strategi för vilka krav som Sverige skall ställa i det internationella miljövårdssamarbetet. Det är också anmärkningsvärt att statsrådet inte med ett ord nämnde det som faktiskt har kommit att bli en central fråga i den svenska debatten om växthuseffekten, nämligen det tak för koldioxidutsläppen som riksdagen uttalade som ett mål 1988. Taket sattes för att utgöra en väsentlig grund för en internationell strategi, inte för dess betydelse ur det svenska perspektivet utan för dess betydelse i ett vidare perspektiv med de möjligheter som det gav för Sverige att gå före i det internationella miljövårdsarbetet. Detta nämnde Birgitta Dahl inte alls. Däremot nämnde Birgitta Dahl i sitt svar de konsekvenser för svensk miljövård som kärnkraften givit upphov till och som Birgitta Dahl vill avveckla. Det är nämligen med hjälp av kärnkraften som vi har lyckats reducera koldioxidutsläppen med en tredjedel. Det är här vi kommer in på den centrala frågan. Vi vet att samtidigt som riksdagen antog förslaget om ett tak för koldioxidutsläppen var socialdemokraterna emot. Senare har Birgitta Dahl sagt att det inte var några problem att kombinera kärnkraftsavvecklingen med koldioxidtaket. Vid andra tillfällen, något senare, har hon sagt att det möjligtvis handlar om ökningar på marginalen, kanske en eller några miljoner ton. Men vi vet också att i EL90, regeringens egen utredning, konstaterade man att för att ersätta kärnkraften fram till år 2010 krävs en utbyggnad av fossil kraft som skulle leda till en 50-procentig ökning av koldioxidutsläppen. Detta innebär att bindande internationella åtaganden, som så långt som möjligt står i närheten av det av riksdagen beslutade taket för koldioxidutsläppen, för socialdemokratin betyder en motgång för den egna energipolitiken. Det naturliga vore att den svenska internationella klimatvårdsstrategin byggde på koldioxidtaket, men detta nämns inte av Birgitta Dahl vare sig här eller i det tal som hon höll i Genève. Detta gör att man kan ifrågasätta om socialdemokraterna och regeringen verkar för det uttalande som riksdagen har gjort. Den frågan bör besvaras här. Herr talman! I förberedelsearbetet inför den andra världsklimatkonferensen i Genève försökte Sverige uppenbarligen urvattna dokumentmaterialet. I stället för ett uttalande om att reducera utsläppen, ville man skriva in att målet skulle vara en klimatförändring på acceptabel nivå. I stället för bindande protokoll i denna fråga ville Sverige uppenbarligen, enligt handlingar som kommit mig till del, utesluta denna fråga från konferensen. Det är mot denna bakgrund och mot bakgrunden av att vi i riksdagen har gjort ett uttalande om ett tak för koldioxidutsläppen som det är relevant att ställa frågan till Birgitta Dahl och regeringen om vilken strategi man arbetar för i den internationella klimatvården. Är det en strategi som möjliggör för Sverige att öka sina koldioxidutsläpp eller är det en strategi som är konsistent med riksdagsuttalandet om ett tak för koldioxidutsläppen? Kritiken mot Sveriges internationella agerande börjar redan i dag att komma fram. Efter Carlo Ripa Di Meana följande: ''Det vore högst olyckligt om Sverige river upp sitt koldioxidbeslut. Om inte Sverige, som är ett rikt land, klarar det miljömålet förlorar vi en verklig förebild.'' Herr talman! Efter Genèvekonferensen kom kritiken från internationella miljöorganisationer om att Sverige nu backar från den position som man intagit. År 1988 var Sverige ett föregångsland. Vi hade också goda förutsättningar för att med kraft verka internationellt i det internationella miljövårdssamarbetet. I dag har andra länder kommit att gå före. Schweiz, Österrike och Danmark har satt som mål att minska koldioxidutsläppen fram till år 2005 med 20 %. I Tyskland har miljöministern drivit igenom att koldioxidutsläppen skall minskas ännu kraftigare, såväl i den västra delen som än mer i den östra.

Denna fråga är, herr talman, av central vikt för denna diskussion.

Herr talman! Miljöförstöringen är nu det allvarligaste hotet mot mänsklighetens framtid. Risken för klimatpåverkan genom utsläpp av klimatpåverkande gaser är ett av många bidrag. Vi måste arbeta med risken för klimatpåverkan som ett allvarligt hot. Vi måste också alltmer inrikta oss på det som det finns enhet om, nämligen att verka inom gränserna för vad naturen tål. Vi har i folkpartiet liberalerna använt uttrycket förvaltarskapstanken om detta att arbeta inom gränserna för vad naturen tål. I vårt nyligen antagna miljöprogram säger vi att trots att ingen känner alla fakta om växthuseffekten är det nödvändigt att vi handlar som om vi gjorde det. Tillförseln av växthusgaser till atmosfären måste begränsas. I ett globalt perspektiv kan mycket åstadkommas genom en effektivare energianvändning. Vi pekar även på användningen av alternativa energikällor som sol och vind, ökad satsning på biobränslen som inte ökar halten av koldioxid i atmosfären och att vi i Sverige måste gå före genom att begränsa och på sikt minska utsläppen av koldioxid. Men vi har också betonat att vi nu måste vidga perspektivet till att gälla även andra växthusgaser. Det kan vara fråga om sådana som människan har framställt t.ex. freoner. Det kan även vara fråga om naturligt förekommande gaser som metan. Där kan det ibland vara fråga om att omvandla det från klimatpåverkanssynpunkt besvärligare metanet till koldioxid och energi. Det kan vi göra exempelvis i gamla soptippar. Det är alltså inte så enkelt som att enbart tala om koldioxidutsläppen. Det handlar också om kolbindning och koldioxidbindning för att motverka risken för klimatpåverkan. Det behövs betydande forsknings och utvecklingsinsatser där. Det är också uppenbart att de naturligt koldioxidbindande faktorerna i världen måste tas in i det här sammanhanget. Det gäller t.ex. regnskogsavverkning och ökenutbredning av andra skäl än den klimatförändring som växthusgaserna kan medföra. Kolbindningen i världshaven är en annan viktig och intressant fråga i detta sammanhang. Vi måste alltså ta hänsyn till risken för klimatpåverkan i vår energipolitik och minska förbränningen av fossila bränslen och öka användningen av biobränslen och alternativa energikällor. Vi måste satsa på energihushållning. Vi måste av miljöskäl vänta med kärnkraftsavvecklingen. Dessa miljöskäl är att utsläppen av klimatpåverkande gaser är ett allvarligare hot i ett medellångt perspektiv än fortsatt användning av kärnkraft. Det handlar även om utvecklingshjälp till uländerna. Deras rätt till standardutveckling får inte hämmas av att de rika länderna har tagit i anspråk för mycket av jordens resurser och åstadkommit en påverkan på atmosfären som nu riskerar att leda till allvarlig klimatpåverkan. Det handlar också, i ett geografiskt litet närmare perspektiv, om insatser från svensk sida för att minska miljöpåverkan i Östeuropa. Forskning och teknisk utveckling är viktiga styrmedel, ibland kanske på kort sikt mer kostnadseffektiva än vissa typer av utsläppsbegränsningar. Det handlar om att utveckla metoder i jord och skogsbruk. Vi måste även dra politiska slutsatser av den diskussion som nu pågår. Partierna konkurrerar med idéer och ambitioner. Det skall syfta fram till en gemensam plattform för vårt internationella agerande. Vi kan konstatera att man från svensk sida är på hugget, men det finns mycket mer att göra. Andra partier än regeringspartiet har mycket att bidra med, t.ex. i de energipolitiska överläggningar mellan de tre partiledarna som nu pågår. Detta gäller självfallet i den allmänna politiska debatten och i den debatt som vi nu för här i kammaren. Birgitta Dahl har i mitten av december inför jordbruksutskottet redovisat det pågående arbetet inför Brasilienkonferensen 1992 och tagit upp dessa frågor. Jag vill nu fråga miljöministern: Hur avser miljöministern att i fortsättningen samråda med företrädare för andra partier inför det fortsatta arbetet med en global miljökonvention? Kommer regeringen att lägga fram förslag till riksdagen om en samlad svensk strategi för att minska klimatpåverkan? Det är ju det effektivaste sättet att få en bred plattform utifrån vilken man kan agera internationellt. Är miljöministern vidare beredd att vidga de internationella initiativen till t.ex. arbetet med en FN-konvention om skyddet av världens skogar och till internationell samverkan om ytterligare åtgärder för kolbindning, koldioxidbindning? Detta är ju mycket viktiga frågor när det gäller risken för klimatpåverkan.

Herr talman! Någon vecka före jul var hela riksdagen inbjuden av ett antal vetenskapsmän som kallar sig Det naturliga rådet, under ledning av Karl-Henrik Robért, till ett informationsmöte här i riksdagen. Tyvärr var det ytterligt få ledamöter som ställde upp. Det viktigaste budskap vi fick från dessa vetenskapsmän, vilket också påminner om vad Karl-Henrik Robért skrev i en debattartikel alldeles nyligen, är att politikerna -- som han kanske något fräckt uttryckte det -- borde sluta tjattra och ena sig om att det finns många olika miljöhot och att det gäller att möta dem alla. Jag har i och för sig respekt för miljöministerns vilja att göra detta, även om vi tyvärr får uppleva betydligt mer av starka uttalanden än konkreta steg. Vi har nu fått vänta i över två år på ett förslag till lagstiftning när det gäller det av riksdagen 1988 fastställda CO2-taket. Vi väntar på att få en målsättning som motsvarar Brundtlandkommissionens mål att halvera energiomsättningen i industrivärlden till hälften. Miljöministern har också uttalat sig för detta, men vi ser inga konkreta styrmedel, och vi väntar ivrigt på detta sedan lång tid tillbaka. Det gäller alltså att gå från ord till handling. Moderaternas och folkpartiets sätt att driva den här frågan är enligt min uppfattning just typiskt för det tjatter som Karl-Henrik Robért uttalade sig emot. Man försöker spela ut den ena miljöfrågan mot den andra. Det är självklart att kärnkraften är ett stort miljöhot, och det är självklart att CO2-effekten är ett stort miljöhot. De skall båda bekämpas. Det anser i varje fall vi i miljöpartiet. För oss är det en självklarhet. Sedan kan man diskutera hur vi skall gå fram. Självklart är att om vi kör kärnkraftverken några år till, så kommer -- allt annat lika -- koldioxidutsläppen att bli mindre än om vi inte kör dem. Jag opponerar mig emellertid mot antagandet ''allt annat lika''. Med en ordentligt driven energipolitik, där man verkligen, som vi i miljöpartiet vill, ger kraftiga incitament åt energihushållning, åt energieffektivitet och åt de förnybara energikällorna, kommer icke allt annat att vara lika. Därför kommer med vår politik koldioxidutsläppen att vara väsentligt mycket mindre än dem som moderaterna och folkpartiet kommer att åstadkomma med sin politik.

Herr talman! Det här är en ytterst allvarlig fråga. Jag instämmer i Lars Norbergs bedömning att moderaternas och Gunnar Hökmarks sätt att driva den inte svarar mot det allvar som frågan kräver. Jag tycker nog inte att Sören Norrbys inlägg förtjänar det epitetet. Det finns en punkt där jag inte delar Sören Norrbys uppfattning, och det gäller det han säger om att vi av miljöskäl måste vänta med kärnkraftsavvecklingen. Om vi inte omedelbart sätter in mycket radikala hushållningsåtgärder, radikalt minskar energianvändningen och effektiviserar transportarbetet genom att göra någonting åt trafiksystemet, då kommer vi aldrig att kunna lösa klimatfrågan. Kärnkraften innebär ingen hjälp på det området. Det vore t.o.m. farligt att frestas att skjuta andra insatser på framtiden genom att behålla kärnkraften längre än nödvändigt. Jag anser att kärnkraften i sig utgör ett så stort hot mot miljö och säkerhet att det arbetet, tillsammans med insatser mot klimatpåverkan och försurning, måste prioriteras. Det finns dessutom många beräkningar som visar att kärnkraften i hela cykeln, med alla de processer som krävs från utvinning till slutförvaring, sannolikt påverkar också klimat och försurning lika mycket som användning av fossila alternativ. Detta måste vi ta till oss. Det var avslöjande när Gunnar Hökmark omedelbart gick in på frågan om kärnkraften och sade att det är här vi kommer in på det centrala. Det visar just att Gunnar Hökmark inte driver den här debatten av omsorg om klimatet utan som ett led i moderaternas kärnkraftskampanj. Det är faktiskt inte så att det bara är jag privat som vill avveckla kärnkraften, utan det är fråga om en majoritet av svenska folket och en majoritet av den här riksdagen. Socialdemokratin och regeringen står inte bakom en sådan väg till avveckling av kärnkraften som redovisas i ett av El 90s alternativ och som skulle innebära en fossilbränsleanvändning som ökar koldioxidutsläppen med 50 %. Vår politik utgår från att vi med hushållning och med en massiv satsning på inhemska bränslen, vind och sol skall kunna klara våra åtaganden också när det gäller försurning och klimatpåverkan. Jag vill också undanröja ett missförstånd så att ingen skall tro det Gunnar Hökmark sade. Det mål för klimatarbetet som Carlo Ripa De Meana och EG står för är inte det som moderaterna lockade den svenska riksdagen att uttala sig för för tre år sedan, nämligen en omedelbar frysning vid dagens nivå. Det mål som EG står för, det som numera EG och EFTA gemensamt står för och som är det mest långtgående mål som för närvarande går att driva internationellt och som vi långt ifrån har samlat en majoritet för, är att vi till år 2000 skall få en stabilisering på den nivå som gäller för närvarande. Alla vet att det är omöjligt att omedelbart stanna trafiken och omedelbart stoppa ökningen av energianvändningen. Det krävs en viss tid innan man på nytt kan komma ned till dagens nivå. Det som är felaktigt och som vi alltså måste utveckla är att man om man bokstavligt följer riksdagsrekommendationen från 1988 inte under något år i början av perioden skulle kunna tillåta någon ökning. Inget av de mål man arbetar med internationellt ser ut så. Alla vet att det behövs en viss bromssträcka, innan man kan böja ned kurvan igen. Det mål som EG och EFTA enades om och slogs för på klimatkonferensen var att vi till år 2000 skulle åstadkomma en stabilisering vid dagens nivå. Det fanns de som krävde att vi också där skulle slå fast konkreta minskningsmål. Om det kravet hade rests skulle ett antal EG-länder med Storbritannien i spetsen ha gått ifrån stabiliseringsåtagandet. Det skulle ha spräckt uppgörelsen mellan EG och EFTA-länderna. Det hade inte varit något bra resultat. Det var en stor framgång att vi med Sverige som initiativtagare lyckades åstadkomma en gemensam EG--EFTA-linje kring stabilisering till år 2000. Det hade ingen i förväg trott skulle vara möjligt att uppnå. Den långsiktiga strategi som Sverige klart uttalat arbetar för är att man skall komma fram till sådana åtaganden som leder till minskningar för varje land till vad som motsvarar vad naturen tål, dvs. kraftfulla minskningar. Brundtlandkommissionens medlemmar och forskare inser alla och uttalar att det kommer att ta tid -- en eller två generationer -- innan hela världen lyckas nå dit. Men det är ett mål som uttryckligen utgår från vad naturen tål och som talar om vad varje enskilt land måste göra för att uppnå det. Och, Sören Norrby, en sådan strategi för det svenska och internationella arbetet kommer att redovisas i den miljöpolitiska propositionen. Den diskuteras i konstruktiv anda vid de pågående energiöverläggningarna, och den kommer också att redovisas i nationalkommittén före 1992 års miljökonferens.

Herr talman! Jag skall inte gå in på den oförskämdhet som Birgitta Dahl gjorde sig skyldig till när hon försökte rangordna de olika inläggen efter hur seriösa de var. Min ''seriositet'' i den här frågan gäller just själva sakfrågan. Det är i den frågan jag har begärt ett antal svar från Birgitta Dahl, som hon, herr talman, ännu inte har lämnat. En av minna frågor är: Varför nämner Birgitta Dahl inte, vare sig när hon vid internationella konferenser företräder Sverige eller här i kammaren, det riksdagsuttalande som hon faktiskt inför riksdagen är ansvarig för att förverkliga? Det är när hon inte gör det som vi möjligtvis kan tala om oförskämdheter. I någon mån framgick det också varför hon inte gör det. På defensiven uttryckte Birgitta Dahl det så att moderaterna ''hade lockat'' riksdagen att göra detta uttalande. Den majoritet här i kammaren som Birgitta Dahl är ansvarig inför har alltså inte självständigt beslutat göra detta uttalande, utan den blev lockad! Där kan vi urskilja Birgitta Dahls avståndstagande, som kom så mycket tydligare till uttryck som hon talade om det som en rekommendation. Det är det inte -- det är ett riksdagsuttalande av samma rättsliga värde som riksdagsuttalandena om kärnkraftens avveckling. Vad EGs miljöminister Carlo Ripa de Meana talade om var Sverige som ett föregångsland. Han betonade vikten av att Sverige, som har goda tekniska och ekonomiska förutsättningar för det, har en möjlighet att gå före. Om vi släppte på detta skulle det påverka andra länder. Vi vet att Sverige har goda förutsättningar att gradvis göra större åtaganden. Det är alls icke bilden av 90-talet att riksdagsuttalandet från 1988 innebär ett omöjligt krav på den framtida utvecklingen. Jag tycker att det är bra att EG och EFTA har tagit till målsättning att till år 2000 få ned utsläppen till samma nivå som i dag, men det innebär att man också tillåter en stigande utveckling. En socialdemokratisk minister lär vid det här laget känna till skillnaden mellan Jag sade icke att det är kärnkraften som är det centrala för oss i denna fråga. Jag sade att det centrala i den konflikt som finns inom socialdemokratin när det gäller att hantera detta är kärnkraften. Därför frågar jag än en gång: Är det för er viktigare att avveckla kärnkraften än att kunna uppfylla målsättningen som gäller koldioxidtaket?
Herr talman! Det vi nu diskuterar är en fråga som är av fundamental betydelse för människors möjlighet att leva ett normalt mänskligt liv på jorden i framtiden. Det är självklart att vi då inte -- av dogmatiska eller andra skäl -- får väja för några delfrågor. Låt mig till det som Birgitta Dahl här tog upp om kärnkraftens avvecklingstakt foga att vi naturligtvis måste vara observanta på att kärnkraften i hela sin cykel åstadkommer en omfattande miljöpåverkan. Vad jag tog upp var frågan om att skjuta på avvecklingen. När det gäller den frågan är ju en del av den cykeln redan ianspråktagen, nämligen den del som gäller att etablera kärnkraftverken och få i gång dem. När man gör en avvägning av vad som på kort sikt är mest angeläget kan man finna att det mest angelägna är att minska förbränningen av fossila bränslen. Det här är en avvägningsfråga -- det är alldeles uppenbart -- och det finns litet olika nyanser i bedömningarna. Det var ett bra besked från Birgitta Dahl att de här frågorna lyfts fram i miljöpropositionen och att samtliga partier i riksdagen då får möjlighet att tillsammans ge stöd för ett internationellt agerande från svensk sida i de oerhört viktiga klimatpåverkansfrågorna. Självfallet utgår jag från att de redovisas i nationalkommittén, men det kan också bli så att man -- som har skett inför partiledaröverläggningarna om energin -- utbyter tankar i frågan om exempelvis de här sakerna kan påverka utformningen av den svenska u-hjälpen. Lars Norberg angrep oss för tjatter. Jag försökte i mitt inlägg undvika just det. Jag pekade på att partierna skall konkurrera med idéer och ambitioner så att vi kan få fram en gemensam plattform för vårt internationella agerande. Jag sade att andra partier än regeringspartiet kan ha mycket att bidra med -- det tycker jag är ett sätt att föra en konstruktiv diskussion och inte tjatter. Man måste väl ändå kunna få ha olika uppfattning i olika sakfrågor utan att det därför kallas tjatter? Jag är ledsen om det inte går att nämna ordet kärnkraft utan att därmed hota samförståndsdiskussioner med miljöpartiet, men jag hoppas att vi därmed inte har förstört de möjligheterna. Vi har alla mycket att bidra med, och vi måste alla lämna våra bidrag till det samlade svenska agerandet när det gäller klimatpåverkansfrågorna.

Herr talman! Vi i miljöpartiet är nästan alltid eniga med Birgitta Dahl i det hon säger. Det är bara synd att vi så lätt blir oeniga när det kommer till det som regeringen gör eller rättare sagt inte gör. Vi är eniga om att vi skall minska energiomsättningen i industriländerna och därmed också i Sverige på ett effektivt och kraftfullt sätt och att målsättningen skall vara en halvering. Vi är eniga om att vi skall avveckla kärnkraften, och vi är eniga om att koldioxidutsläppen inte bara skall ligga kvar på 1988 års nivå utan minskas. Jag hoppas att Birgitta Dahl håller med mig om att de på sikt skall minskas radikalt. I själva verket har koldioxidutsläppen legat ganska stilla sedan 1988. Jag tror inte att de i år kommer att ligga över utan snarare under 1988 års nivå, så det är läge för att böja av kurvorna nedåt. Samma sak gäller den totala energiomsättningen här i landet -- det är läge för att starta en aktiv politik för att böja energianvändningskurvan nedåt. Jag förstår att Birgitta Dahl med hänsyn till de samtal som förs i dagens debattläge inte vill råka i konflikt med folkpartiet. Jag kan bara konstatera att jag här i riksdagen har efterlyst konkreta förslag från folkpartiet och moderaterna, och det gör jag fortfarande. Jag tycker att båda dessa partier har varit ineffektiva på den punkten. Jag har inte hört eller sett några förslag om styrmedel med vilkas hjälp man skall se till att minska energiomsättningen och börja avveckla kärnkraften samt få ned koldioxidutsläppen. Regering och riksdag har olika medel, en bred informationsverksamhet, lagstiftning och skatteinstrumentet. Man kan beskatta det man vill minska eller ta bort. På det området finns mycket mer att göra. Slutligen kan man ge bidrag till dem som arbetar för energihushållning och inhemsk energi. Jag har sett mycket litet av aktiviteter på den punkten från moderater och folkpartister. Moderaterna vill dessutom inte avveckla kärnkraften. Därvidlag skiljer de sig från övriga riksdagspartier.
Herr talman! Med hänsyn till frågornas allvar är det ytterligt angeläget med en bred nationell samling kring våra åtaganden internationellt och nationellt vad gäller klimatfrågorna och andra viktiga miljöfrågor samt när det gäller att lösa problemen på enerigipolitikens och transportpolitikens områden. Båda dessa områden är centrala för möjligheterna att klara målen i fråga om klimatförbättringar. Jag kommer därför att fortsätta att diskutera i den andan. Jag tror också att det finns förutsättningar för en mycket bred politisk samling efter de diskussioner som vi har fört de senaste åren. Dock ser det ut som om moderaterna kommer att stå vid sidan om så länge de för diskussionen i slagordstermer och med andra motiv än de rena miljömotiven. Jag skall vidare referera riksdagsuttalandet från år 1988. Det är inte ett beslut i samma mening som beträffande kärnkraften eller freonavvecklingen. Uttalandet går ut på att regeringen bör redovisa och klargöra energianvändningens effekter på koldioxidhalten i atmosfären samt utarbeta ett program för att minska utsläppen till vad naturen tål. Som ett nationellt delmål bör -- inte skall -- anges att koldioxidutsläppen inte bör ökas utöver dagens nivå. Jag tror att de övriga partier som röstade för det uttalandet gjorde det som ett uttryck för en hög ambition. Man hade inte tillräckligt med tid att fundera över vad det skulle ha krävt om vi skulle ha åstadkommit en omedelbar frysning år 1988. Det skulle ha krävt mycket långtgående för att inte säga omöjliga ingrepp i trafikapparaten. Det är inte energiområdet som är problemet i dag. Tack vare minskningarna på energiområdet har vi totalt sett åstadkommit en minskning med 36 % och därmed har Sverige en av de lägsta nivåerna bland industriländerna i världen. Vi ligger lägst i Norden, trots att vi har haft en så kraftig ökning av koldioxidutsläppen på trafiksidan. Det är alltså trafiken som är det stora problemet. Vi har fört en konstruktiv diskussion, och jag hyser mycket stora förhoppningar om att det blir en bred samling kring den klimatstrategi som vi kommer att förelägga riksdagen i vår.

Det är det långsiktiga mål som vi arbetar för. Jag vet detta, och jag har talat med Carlo Ripa de Meana. Han har aldrig uttalat sig för att vi skall använda ett så stolligt mått som det moderaterna står för. Skälet till att jag inte refererade just det målet i teknisk bemärkelse i internationella sammanhang är att det inte har någon trovärdighet. Moderaterna är ännu mindre trovärdiga, eftersom de aldrig har föreslagit några andra metoder än att vi skall fortsätta att använda kärnkraften för att minska klimatpåverkan. Allra minst har man lagt fram några förslag på trafikområdet. Socialdemokratins nationella mål för energipolitiken är trefaldigt -- att minska försurning och klimatpåverkan, att avveckla kärnkraften och att skydda de outbyggda älvarna. Alla vet att det är så. Dessa mål kan inte bytas med varandra, och de kan inte uppnås med mindre än att vi radikalt förändrar energisystemet och satsar på framför allt hushållning och effektivitet. På samma sätt kan vi aldrig uppnå klimatmål utan en utomordentligt radikal förändring av vårt transportsystem. Det krävs en helt ny livsföring och en helt ny teknologi. Jag har aldrig hört moderaterna tala för något sådant. Tvärtom har de motsatt sig alla åtgärder som skulle kunna leda till resultat på detta område. Om vi inte kan åstadkomma avgörande förändringar i vår livsstil, i våra produktionsmetoder och i vår infrastruktur, kommer vi aldrig att uppnå de uppsatta målen. Det är sådana förändringar som vi arbetar för både nationellt och internationellt. Riksdagens ledamöter kunde i går konstatera att detta är inskrivet som ett av de fem övergripande målen för den ekonomiska politiken. De fick vetskap om de stora satsningar på infrastrukturen som vi gör för att klara målet på transportområdet. Vi kommer under samma vecka i februari att redovisa miljöpolitiken, energipolitiken och tillväxtpolitiken med de förslag på alla de olika samhällsområdena som krävs för att uppnå målen.

Herr talman! Det må vara att vi i denna kammare är ensamma om synen på att vi inte politiskt skall binda kärnkraftsavvecklingen till en viss tidpunkt. Å andra sidan är vi inte ensamma om denna syn i den allmänna opinionen. Dessutom är inte själva kärnkraftsfrågan huvudfrågan i denna diskussion. Jag har frågat vilken strategi inför de internationella klimatvårdsförhandlingarna som regeringen här vill redovisa och om regeringen står fast vid koldioxidtaket. Herr talman! Vi har sannerligen fått anmärkningsvärda besked om detta från Birgitta Dahl i hennes senaste inlägg. Hon säger att riksdagsuttalandet om att koldioxidutsläppen bör frysas till 1988 års nivå är ett ''stolligt mått'' som hon inte nämner i internationella sammanhang, därför att det ''inte anger någon trovärdighet''. Men Birgitta Dahl har inte gått tillbaka till riksdagen för att upphäva detta stolliga mått som inte inger trovärdighet. Jag ställer samma fråga som jag ställde i mitt första anförande, i min replik och även nu: Avser socialdemokraterna att gå tillbaka till riksdagen för att upphäva detta uttalande? Innan man gör det bör kanske regeringen underrätta sig om de rättsliga förhållanden som gäller för riksdagens beslut. Man kan inte jämföra lagstiftningen om freonerna med uttalandena om vare sig kärnkraftsavvecklingen eller koldioxidtaket. I det ena fallet gäller det lagstiftning, medan det i det andra fallet gäller uttalanden som offentligrättsligt inte har större betydelse än att det som en gång var oåterkalleligt bara var skrivet i vatten. Herr talman! Birgitta Dahl sade vidare att vi moderater inte har redovisat några åtgärder för hur växthuseffekten skall kunna hanteras. Det är mycket besynnerligt. Vi har föreslagit en energibeskattning som är den mest långtgående när det gäller att relatera beskattningen till dess miljökonsekvenser. Att Birgitta Dahl inte är underrättad om detta må jag säga är anmärkningsvärt. I en omfattande klimatvårdsstrategi pekar vi på betydelsen av att inom hela samhällsområdet medge en effektivare energianvändning samt en modernisering och förändring av industriproceduren för att underlätta denna omvandling. Fru talman! Än en gång ber jag om ett svar på den fundamentala frågan: Är det kärnkraftsavvecklingen eller koldioxidbeslutet som ni avser att leva upp till? Om ni inte avser att leva upp till koldioxidbeslutet, kommer ni då att gå till riksdagen för att få ett mandat att tala om för omvärlden att det var ett tokigt beslut?

Fru talman! Gunnar Hökmark har fel när det gäller freonerna. Det första beslutet gällde inte lagstiftningen utan ett uttalande av samma karaktär som det om kärnkraften. Däremot har inte det uttalande som riksdagen gjorde om koldioxidmålet samma karaktär som de andra besluten. Gunnar Hökmark tycks vidare inte lyssna på vad jag säger. I mitt svar till Sören Norrby sade jag att vi nu i vår kommer att redovisa en klimatstrategi för riksdagen.

Dessa nivåer innebär för Sveriges del en minskning av utsläppen på drygt 2 ton per invånare och år ned till 0,3--0,5 ton. För USA, för det gamla DDR och för Västtyskland och Sovjet betyder det minst ett dubbelt så stort åtagande som för Sverige, eftersom utsläppen där är 4--5 ton per år och invånare. Det är strategin att långsiktigt i alla länder komma ned på den nivå som motsvarar vad naturen tål som vårt internationella arbete är inriktat på. Jämsides därmed vill vi driva de frågor som Sören Norrby berörde, nämligen andra växthuskrav -- där vi med CFC-beslutet var pionjärer i världen -- och beskogningsfrågorna. Sverige arbetar aktivt med dem sedan flera år tillbaka. Dessa frågor driver vi också i konventionsarbetet inför 1992 års konferens. Vårt arbete är således inriktat på konkreta åtaganden som innebär att industriländerna, särskilt Europa och OECD-länderna, skall gå före med åtaganden på hemmaplan och att utveckla den teknik som Östeuropa och u-länderna behöver för att kunna lösa sina miljö och fattigdomsproblem. Det är dessa viktiga åtaganden som vi arbetar för inför 1992 års konferens.
Fru talman! Annika Åhnberg har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder i syfte att stärka det kommunala miljö och hälsoskyddsarbetet och om regeringen avser att genomföra en fördjupad analys av hur denna verksamhet är organiserad i kommunerna och vad som planeras för framtiden. obligatorisk specialreglerad nämnd, dvs. varje kommun är skyldig att ha en miljö och hälsoskyddsnämnd. De uppgifter nämnden har får i princip inte flyttas till någon annan nämnd. Kommunernas roll i den samlade miljöjfamiljen har ökat de senaste åren. Det kommunala miljöarbetet fick sålunda nya och viktiga uppgifter genom 1988 års miljöpolitiska proposition. Miljöoch hälsoskyddsnämnderna blev obligatoriska tillsynsmyndigheter genom ett tillägg till miljöskyddslagen. Samtidigt ändrades miljöskyddslagen så att myndigheternas möjligheter att ta betalt för sina tjänster förbättrades. För att lösa många miljöproblem kommer ytterligare decentralisering och sektorisering att behövas. Som en följd av en medveten decentralisering av många beslut till kommunerna är det emellertid numera främst kommunerna själva som med beaktande av sina uppgifter skall svara på frågan hur man vill fördela och prioritera sina resurser. Att miljöfrågornas betydelse i detta sammanhang har ökat kan det inte råda något tvivel om. För att stilla den oro som kommit till uttryck på sista tiden när det gäller miljö och hälsoskyddsnämndernas framtid vill jag understryka att det inte är aktuellt att försvaga kommunernas roll i det miljöpolitiska arbetet. Genom de beslut som har fattats med anledning av 1988 års miljöproposition har tillsynsorganisationen förstärkts väsentligt. Regionalt har 100 nya tjänster kommit till. Kommunerna har själva tillskapat uppskattningsvis Regeringen har flera gånger under hösten visat att man är beredd att medverka till att kommunerna får ett ökat ansvar för den lokala miljön. Detta framgår t.ex. klart av den nya renhållningsförordningen som trädde i kraft vid årsskiftet. Vidare har regeringen, bl.a. i direktiven till den översyn av naturvårdsverket som nu pågår, strukit under vikten av en decentralisering av miljöarbetet. Jag vill i detta sammanhang särskilt poängtera betydelsen av att länsstyrelserna och kommunerna bygger upp sin organisation på sådant sätt att miljöarbetet kan bedrivas i effektiva former. Detta är en förutsättning för att en fortsatt decentralisering skall bli framgångsrik. Jag kan försäkra Annika Åhnberg att regeringen noga följer hur miljöarbetet bedrivs i kommunerna. Jag vill också ta tillfället i akt och slå fast att jag anser att det är viktigt att det även i framtiden finns en kommunal nämnd som har särskilt ansvar för miljö och hälsoskyddsfrågor. En sådan nämnd måste komma in tidigt vid beredningen av alla kommunala beslut som kan påverka människors hälsa och miljön. När beslut fattas inom en kommun skall beslutets eventuella konsekvenser för människors hälsa och miljö alltid vara väl utredda. Av grundläggande betydelse är att varje kommun har en sådan organisation att myndighetsfunktionen inom miljöarbetet kan upprätthållas och att den del av kommunens organisation som har detta ansvar också besitter nödvändig integritet och tillräcklig kompetens för att klara en sådan uppgift. Vad jag nu har sagt gäller också i förhållande till sådana verksamhetsområden där kommunen är part eller har partsliknande intressen. Som framgått av mitt svar är alltså regeringens avsikt att fortsätta arbetet med en decentralisering och sektorisering av miljöarbetet. Avsikten med detta är att förstärka det regionala och lokala miljöarbetet och på så sätt skapa en garanti för att miljöfrågorna alltid finns med i bedömningen när viktiga beslut skall fattas.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Det är ett svar som oraklet i Delfi förmodligen hade känt sig mycket nöjd med. Men det är alldeles avgjort inte till oraklet i Delfi jag har ställt min interpellation, utan jag har ställt den till landets miljöminister. Det kan inte vara roligt att som minister behöva lämna ett svar som är så vagt och otydligt formulerat, och det är absolut inte roligt att ta emot ett sådant svar. Jag har i min interpellation pekat på en rad problematiska tendenser, men miljöministern väljer att i sitt svar helt undvika eller släta över de problemen. Jag kräver faktiskt att vi tar upp problemen till diskussion. Miljöministern säger i sitt svar att en lång rad nya uppgifter och befogenheter när det gäller miljöpolitiken har lagts på kommunerna under de senaste åren. Detta faktum nämner jag också i min interpellation. Jag hör till dem som har bejakat denna utveckling. Jag har själv varit kommunalpolitiskt aktiv i just en miljö och hälsoskyddsnämnd under den här perioden. När vi tidigare observerade problem hade vi inte makt att göra någonting åt problemen. Det enda vi kunde göra var att skicka skrivelse på skrivelse till länsstyrelsen, som inte hade tid, ork, resurser eller intresse att göra någonting. När vi fick eller från länsstyrelsen tog befogenheterna att själva utöva mer av tillsyn och kontroll, hade vi den faktiska kunskapen i kommunen och kunde göra mycket mer. Och det var bra. Men det fanns de som i den här processen sade att denna utveckling innehåller problem, eftersom risken för lojalitetskonflikter ökar när man från den statliga myndigheten lägger över befogenheter på kommunen. Man sade att det blir svårare för en kommun att välja miljön när det kanske handlar om att vara hård mot en viktig arbetsgivare, osv. Jag och många med mig sade: Nej, det är inga problem. Under förutsättning att vi i kommunen har en stark och självständig miljö och hälsoskyddsnämnd och en förvaltning med resurser och andra möjligheter att arbeta kan vi hantera det här problemen. Men vad som nu diskuteras i samband med kommunallagsreformen och vad som varit en faktisk utveckling i en del frikommuner är att sedan man har slipat och vässat redskapet -- den kommunala miljötillsynen -- är man nu beredd att kasta yxan i sjön. Vad man nu gör är att slå ihop miljö och hälsoskyddsnämnden med andra nämnder, företrädesvis byggnadsnämnden. Detta gäller även förvaltningarna. I undersökningar som Miljö och hälsoskyddstjänstemannaförbundet har låtit genomföra redovisas, att vid sådana här sammanslagningar är det miljötillsynsverksamheten som drabbas. I förvaltningarnas fördelning av resurser går den mindre delen till miljötillsynen. Även i nämndhanteringen är det miljöpolitiken som kommer till korta. Den här utvecklingen kan vi inte acceptera. Den är, som jag ser det, mycket hotfull, men miljöministern väljer att i sitt svar helt gå förbi detta. Miljöministern säger att det inte är fråga om att minska kommunernas möjligheter. Man kan emellertid inte bortse från det faktum att det i en kommun finns motstridiga intressen. Det har inte göra med att människor som sitter i kommunala nämnder eller arbetar på kommunala förvaltningar skulle ha sämre moral. Det har att göra med två olika processer. Det är för det första det faktum att trots att vi har byggt upp mycket när det gäller miljötillsynsverksamheten, så är det fortfarande en process i vardande. Det finns kommunala nämnder och förvaltningar som har funnits länge och som alltid betraktats som de tunga hörnstenarna i kommunalpolitiken. Dit hör t.ex. byggnadsnämnden, där man sätter de tunga farbröderna och de stadiga pojkarna, som varit med länge. Sedan kommer miljöskyddsverksamheten in som någonting nytt och mer oprövat. Den har inte samma möjligheter att hävda sig i kommunalpolitiken. För det andra har det att göra med strukturerna. I en kommun där man är beroende av t.ex. ett stort företag måste man alltid göra avvägningar: Skall vi behålla företaget här och värna om sysselsättningen, som är viktigt för orten, eller skall vi driva miljökraven hårt, även om det innebär att företaget måste läggas ned? Sådana motstridiga intressen kan man inte bortse ifrån. Det måste vara samhällets uppgift att se till att ge de intressen som står för ett starkt miljöskydd allt det stöd som behövs i den här processen. Jag tycker också att principen om en decentralisering och en ökad kommunal självständighet är viktig. Att säga att vi i detta läge måste ha kvar obligatoriska miljö och hälsoskyddsnämnder är inte detsamma som att säga att det alltid måste vara så. Men i den här processen, när vi fortfarande bygger upp verksamheten och när miljöpolitiken fortfarande i så hög grad handlar om ord och trots allt inte lika mycket om handling, då kan vi inte ta det steget. Faktiska undersökningar visar att det har fått allvarliga konsekvenser för miljötillsynsarbetet. Jag skulle verkligen vilja att regeringen och miljöministern tog de här problemen på allvar. Jag är inte nöjd med ett svar som går ut på att regeringen noga skall följa utvecklingen. Jag vill att vi mycket tydligt och redan nu skall markera att det inte kan komma på fråga att kommuner får sätta den oerhört viktiga miljötillsynen på undantag i sitt arbete.

Fru talman! Det har i pressen på den senaste tiden förekommit väldigt oroväckande uppgifter om att miljö och hälsoskyddsnämnderna kan komma att avskaffas som obligatoriska nämnder. Jag tycker att det är märkligt att regeringen inte tydligare har gjort en markering mot detta eller också sagt att det är jättebra, om nu regeringen tycker det. Detta hotar att slå sönder hela det kommunala miljöskyddsarbetet. Problemet är i dag inte att miljö och hälsoskyddsnämnderna är för fristående från kommunerna, utan problemet är att miljö och hälsoskyddsnämnderna inte har en tillräckligt självständig ställning. Det problemet har varit tydligast när man haft starka näringslivsintressen i kommunen eller när kommunen själv bedrivit miljöfarlig verksamhet. Det kan vara känsligt för miljö och hälsoskyddsnämnden att polisanmäla den egna kommunen. Jag tycker att det är väldigt viktigt att de obligatoriska miljö och hälsoskyddsnämnderna blir kvar i hela landet och egentligen även i frikommunerna, även om det i dessa kanske inte är så farligt att man gör försök, till dess vi har utrett om vi skall göra någonting åt tillsynsorganisationen i stort. Det kan t.ex. ske genom att man ger miljö och hälsoskyddsnämnderna en självständigare ställning inom kommunerna eller genom att man tillskapar en statlig lokal tillsynsmyndighet. Det troligaste är kanske att vi hamnar på att försöka stärka miljöoch hälsoskyddsnämndernas ställning inom kommunerna, så att de vågar vara tuffare mot det lokala näringslivet och även mot den egna kommunen. Om man vill ha ett lokalt miljöarbete kommer man aldrig att lyckas med att göra det lika bra överallt. Det finns alltid olika lokala intressen, och det måste man acceptera. Det är väldigt viktigt att miljö och hälsoskyddsnämnderna klarar det grundläggande arbetet att se till att de lagar som riksdagen stiftar följs. Sedan kan naturligtvis de kommuner som är ambitiösa -- jag hoppas att de blir väldigt många -- gå mycket längre än vad riksdagen har förutsatt. Det är viktigt att kommunerna får denna möjlighet att gå längre. Kommunerna har därvidlag i dag alldeles för små möjligheter. Jag tycker att det är positivt att mer ansvar har lagts över på kommunerna. Den enda möjlighet vi har att få tillsynen effektivare är att man lokalt arbetar mer för miljön. Samtidigt måste kommunerna få mer makt och större befogenheter. Jag tänker på exempelvis avfalls och kemikaliefrågorna där kommunerna skulle kunna gå mycket längre, om de fick jobba mer med generella föreskrifter. Det gäller även trafikfrågorna och många andra miljöfrågor. Jag vill fråga miljöministern om hon vill arbeta för att kommunerna inte bara skall få mer ansvar utan också mer makt och större befogenheter och om hon kan garantera att de obligatoriska miljö och hälsoskyddsnämnderna blir kvar, trots de uppgifter som förekommit i pressen på senare tid.

Fru talman! Jag kan förstå både oron och Annika Åhnbergs karakteristik. Mitt svar präglades av det faktum att i den här diskussionen bryts mot varandra tre viktiga principer som det råder stor enighet om. Den första är att miljö och hälsoskyddsarbetet i ökad utsträckning skall läggas på kommunerna och att kommunerna också behöver förstärka det arbetet, precis som regering och riksdagen behöver göra det. Den andra principen är att miljö och hälsoskyddsnämnderna av två skäl i dag behövs som självständiga organ. Det ena skälet är att detta är förutsättningen för att man skall kunna ha den starka pådrivande kraft som behövs i kommunen. Precis samma roll har miljödepartementet i regeringen i förhållande till andra departement. Jag kan från både den erfarenheten och min kommunala erfarenhet säga att det är helt nödvändigt. Det har tagit några år att påverka andra departement, innan vi i finansplanen i går kunde se att miljömålet är ett av de fem målen för den ekonomiska politiken. Det är den diskussion som har pågått några år med oss som initiativtagare i förhållande till finansdepartementet som nu har lett till resultat. Satsningarna på infrastrukturen, omställningen av industrin och annat sådant som har börjat komma är också resultat av att vi har ett miljödepartement som intensivt och envist tar upp de här frågorna med de olika fackorganen. Det är helt klart att det behövs en motsvarande organisation i kommunerna. Det behövs också en självständig, integer organisation som kan utöva det myndighetsansvar som numera också finns på kommunal nivå. Det måste finnas en nämnd som självständigt kan driva sådana frågor också i förhållande till andra kommunala intressen. Då är det fråga om ett myndighetsansvar, som bryts mot det som vi alla är överens om är positivt, nämligen att låta kommunerna få större frihet i hur man vill organisera arbetet. Det förhåller sig så -- och nu svarar jag alldeles rakt -- att det pågår en diskussion inom regeringen om hur de här frågorna skall kunna lösas på ett vettigt sätt. Den diskussionen är inte avslutad, än mindre har några beslut fattats om att t.ex. avskaffa miljö och hälsoskyddsnämnderna som obligatorium. Det är alltså inte alldeles enkelt att lösa detta på ett bra sätt. Dock vill jag också alldeles klart uttala att det finns ett behov av starka och självständiga nämnder -- detta är situationen i landet som helhet, om man skall se till saken och till myndighetsfunktionen. Jag reser ju mycket, och jag ser hur man prövar olika former. I likhet med Åsa Domeij är jag inte rädd för att pröva olika former, för jag har faktiskt t.o.m. sett exempel på positiv sammanslagning, därför att det har inneburit att miljö och hälsoskyddsintressena har kommit in på ett mycket tidigt stadium i samhällsplaneringen. Men tyvärr är det ju ännu inte detta som överväger -- det skall i ärlighetens namn också sägas. Jag har sett flera exempel på att det kan fungera bra att slå ihop samhällsbyggnadsnämnderna till en enhet men bevara och förstärka miljö och hälsoskyddsnämnden som en självständig, pådrivande och myndighetsutövande nämnd. Det är min övertygelse att detta åtminstone under de närmaste åren är den lämpligaste formen och den man bör välja.

Fru talman! Jag måste säga att jag är mycket glad över miljöministerns svar i debatten. Hon exemplifierar med miljödepartementets roll i förhållande till andra departement och till regeringen, men framhåller att samma problematik kan finnas på den kommunala nivån. Det håller jag med om. Jag är glad över det raka beskedet att det här är en diskussion som pågår inom regeringen. Jag kan vara lika rak tillbaka och säga att det är en diskussion som inte bara pågår inom regeringen. Detta är frågor som är mycket svåra att hantera, och den här diskussionen förs hos alla partier -- definitivt hos de partier som anser att en fortsatt hög ambitionsnivå på miljöskydds och tillsynsarbetet är mycket viktig och hos de partier som också anser att en ökad kommunal självständighet är nödvändig. Jag delar också uppfattningen att detta är en process där det kan visa sig att man kan slå samman förvaltningar och/eller nämnder, men det är inte lämpligt i den situation där vi befinner oss i dag -- det är i alla fall min absoluta övertygelse. Jag har hänvisat till en undersökning som Miljöoch hälsoskyddstjänstemannaförbundet har låtit göra. Naturvårdsverket har nyligen presenterat sin undersökning av hur det kommunala och regionala arbetet med miljötillsynen har utvecklats, och redovisar att det fortfarande finns oerhört stora behov. Det finns många tillståndspliktiga verksamheter som saknar kontrollprogram, osv. Vi kan inte ta på vårt ansvar inför alla som lever nu och inför kommande generationer att det kommunala miljö och hälsoskyddsarbetet försvagas när det gäller miljötillsynen. Därför tycker jag att ett fortsatt obligatorium när det gäller miljö och hälsoskyddsnämnderna är absolut nödvändigt för att låta den process utveckla sig där dessa nämnder och deras förvaltningar verkligen i praktiken blir starka och självklara beståndsdelar i den kommunala verksamheten -- vilket de än så länge inte alltid är. Det kan visserligen finnas enstaka exempel på förvaltningssammanslagningar som har inneburit att miljö och hälsoskyddsförvaltningarna har kommit in på ett tidigt stadium i planprocessen, men min erfarenhet är den att motsatsen är vanligare. I undersökningen från Miljö och hälsoskyddstjänstemannaförbundet redovisas också en annan effekt, som kan vara negativ, nämligen att många av diskussionerna kring t.ex. trafik och energisystem i förhållandet till miljöfrågor i och med en sådan sammanslagning kommer att föras mellan tjänstemän i slutna rum. Det blir inte på samma sätt som när man har två självständiga nämnder med skilda förvaltningar en offentlig debatt, som det också är möjligt för allmänheten att delta i och bilda sig en uppfattning om. Detta är någonting som man bör vara vaksam på. Avslutningsvis vill jag bara säga att jag är glad över svaret, som gör att jag känner mig litet mera trygg i förhoppningen att miljö och hälsoskyddsarbetet skall stärkas och som även visar att vi måste föra en fortsatt diskussion om de här frågorna.

Fru talman! Jag tyckte att miljöministern var väldigt tydlig och bra när hon slog fast att de obligatoriska miljö och hälsoskyddsnämnderna skall finnas kvar även i fortsättningen. Jag tror faktiskt att det är förknippat med mycket stora risker att blanda ihop miljö och hälsoskyddsnämnden med t.ex. den tekniska nämnden, om kommunen samtidigt håller på med reningsverk, sopförbränning eller vad det nu kan vara. Jag tror inte att man blir lika tuff i sin tillsyn då. Ännu värre är det kanske om tillsynen skulle ligga hos kommunstyrelsen. När man talar politik tycker jag att man ofta skall tänka på vilka intressen det egentligen är man diskuterar och hur pass kollektiva dessa är. Miljön ser jag som ett ytterst kollektivt intresse. Om en kommun bedriver en dålig miljöpolitik, kommer ju miljön att förstöras i andra kommuner också. Därför är det viktigt med statliga regler och lagstiftning, men också med en ordentlig tillsyn av lagarna ute i kommunerna. Sedan vore det naturligtvis ännu mycket bättre om man kunde gå ett steg längre, med kommuner som självständigt driver en ännu tuffare politik. Det finns också andra frågor där man kan tänka sig en betydligt mer långtgående decentralisering. På skolans område exempelvis händer det mycket positivt just nu, fast jag tycker att man skulle kunna gå ännu längre i fråga om decentralisering. Det skulle vara väldigt bra om vi här i riksdagen kunde föra diskussionen så att vi frågar oss vad som starkt berör andra människor och kommande generationer. Där behöver vi en rad centrala beslut för att kompletera de lokala besluten. I andra frågor, som man kan decentralisera mera och som man bäst löser på en nära lokal nivå, behöver vi inte lika mycket detaljreglering och lagstiftning. Jag vill också säga att jag hoppas att regeringen i sitt fortsatta experimenterande inte experimenterar med att slå ihop miljödepartementet och industridepartementet.

Fru talman! Brundtlandkommissionen lanserade uttrycket: Tänk globalt, handla lokalt! Om jag skulle anknyta det till vad Åsa Domeij sade alldeles nyss, skulle jag vilja säga: Tänk globalt, besluta om målen nationellt, handla och genomför dem lokalt! På alla de här nivåerna behöver vi en förstärkning av miljöarbetet, både formellt och reellt och när det gäller resurser. Det betyder att samtidigt som vi i Sverige diskuterar åtstramning, besparingar och effektiviseringar på många områden som har vuxit och som kanske t.o.m. har blivit förväxta, får det kravet inte får gälla för miljöarbetet. Där behöver organisationen förstärkas, och där behöver också resurserna öka. Detta gäller i regeringens arbete, och jag hoppas att riksdagens ledamöter har uppmärksammat att miljöområdet har undantagits från besparingskrav. I stället har detta område fått förstärkta resurser. Det mesta är ju ''blankat'' i den budget som presenterades i går. Men det kommer en redovisning i de förslag som vi lägger fram senare i vår. Det står ändå klart att det inte heller har skett några minskningar beträffande myndighetsfunktionerna, tvärtom. Detsamma bör gälla för kommunerna. Jag skulle vilja avsluta den här debatten genom att rikta en maning till landets kommuner: Låt inte besparingar gå ut över miljöarbetet utan gör som regeringen och spara på andra områden för att frigöra resurser att avsättas till det viktiga miljöarbetet, och se till att ni behåller en sådan organisation i kommunen att miljöarbetet i kommunen kan få större tyngd!
Fru talman! Jag kan inte låta bli att kommentera det allra sista som miljöministern sade. Ekonomiskt hårt tyngda kommuner betackar sig nog för den här sortens hurtiga tillrop. Jag tror att de har mycket svårt att klara den neddragning av resurser från statens sida som pågått i många år och som nu har kompletterats med ett skattestopp. I och för sig är det väl ingen som önskar sig skattehöjningar. Men det är utan tvivel så, att man har gjort det synnerligen svårt för landets kommuner att behålla en hög ambitionsnivå -- och då inte bara på miljöområdet utan också på andra områden. Jag delar dock uppfattningen att det är oerhört viktigt att vi även i fortsättningen har ett högprioriterat miljöskyddsarbete ute i kommunerna.